Fru talman! Det är klart att Ulf Björklund har en poäng i det han säger - Bert Karlssons parti hade ju inte ensam majoritet i den här kammaren, utan han hade faktiskt de borgerliga partierna med sig. Det var därför de här förändringarna kunde genomföras. Inte nog med att man gick in och gjorde dessa förändringar i framtida handelsplaner, utan man försökte också få igenom ett förslag som innebar att man skulle kunna gå in retroaktivt i befintliga planer. Det förslaget kom dock aldrig till verkställighet, och det lär inte göra så heller. Samråd är en oerhört viktig del i en planprocess. Det har påpekats flera gånger i debatten. Så många grupper som möjligt skall vara med i samrådet och få lägga fram sina synpunkter. Pensionärsföreningar är med, och alla möjliga andra organisationer är med. En närbutik är en oerhört stor tillgång i väldigt många bostadsområden, och dessa grupper kan under samrådet föra fram att man vill slå vakt om är sin närbutik. Den lagändring som Ulf Björklund slår vakt om kan komma att innebära att dessa grupper förvägras den här möjligheten att föra fram sina synpunkter, och det är märkligt att man inom kds inte lyssnar på människors åsikter och synpunkter. Kom ihåg att närbutiken är en väldig tillgång! Många människor bosätter sig i ett visst område för att kunna ha gångavstånd till en närbutik. Det gäller, som jag påpekat tidigare, framför allt äldre människor, människor med någon form av handikapp och människor som inte har bil. För dem är detta oerhört viktigt.
Fru talman! Sverige är ett avlångt land med många olika förhållanden. Det har uppenbarligen inte Socialdemokraterna upptäckt - i varje fall inte Rune Evensson. Det är därför vi moderater anser att kommunerna skall ha ett stort inflytande över bestämmandet. Det är därför vi tycker att kommunerna skall få besluta exempelvis när en översiktsplan skall tas upp till prövning. Det är klart att det innebär kostnader för kommunerna om de tvingas göra detta med en viss regelbundenhet. I väldigt många kommuner är det någon form av förändring som gör att översiktsplanen måste tas upp till prövning, och då blir det aktuellt med samråd, utställningar och hela den ruljangsen, något som både tar lång tid och kostar väldigt mycket pengar. Är det då fråga om smärre ändringar kan man tycka att det här är litet onödigt. Olika delar av Sverige ser olika ut också på ett annat sätt. Det är därför vi har föreslagit att det generella strandskyddet skall tas bort. Behovet att värna om strandskyddet kan rimligtvis inte vara detsamma i Stockholm som i Sorsele. Vi tror att de kommunala politikerna har kompetensen, viljan och förmågan att i sina översiktsplaner göra de bedömningar som passar bäst i den egna kommunen. Jag tror att frågan om handelsetableringar tar för lång tid att debattera, men jag har ett fint exempel från Umeå på hur det kan gå till när politikerna sätter sig ner och reglerar sådana här saker. Men den diskussionen får vi kanske ta enskilt.
Fru talman! Jag diskuterar gärna planerna i Umeå enskilt vid något annat tillfälle. Det är glädjande att Moderaterna i dag accepterar PBL. De förde ju en våldsam kampanj mot PBL när lagen kom. Men verkligheten har nu visat även Moderaterna att det var ett riktigt beslut som fattades, och jag gläder mig åt att de nu är med på tåget. Ulla Löfgren menar att översiktsplanen skall vara frivillig, men det skulle ju bli väldigt konstigt med en sådan lagstiftning. Det är inte lätt att veta i vilken kommun det finns en översiktsplan och i vilken det inte finns någon, och det måste vara svårt för myndigheter som följer kommunernas planering att veta vad kommunerna vill om det inte finns någon översiktsplan. Jag anser att detta är oerhört viktigt, och Moderaterna är faktiskt ensamma om den här uppfattningen. I den utredning som låg till grund för denna proposition föreslogs att översiktsplanen skulle komma till fullmäktige en gång per år. Centern föreslog i en motion att den skulle komma till fullmäktige två gånger under perioden, men detta har inte följts upp i någon reservation. Nu är vi överens om att det skall röra sig om en gång per mandatperiod, och jag tror att det är väldigt bra. Kommunerna avgör ju själv i vilken omfattning planen skall ändras, hur mycket den skall ändras, osv. För efterföljande planering är det också bra att veta att det finns en aktuell översiktsplan Frågan om strandskyddet är något som Moderaterna har fört fram här i kammaren så länge jag har varit med i riksdagen - och det börjar bli några år nu. Moderaterna vill lämna strandskyddet fritt. Skall det göras inskränkningar, så skall dessa göras i en detaljplan. Detta är att gå tillbaka till de förhållanden som rådde förr. Moderaterna är ensamma i Sverige i dag om den här uppfattningen. Människor i Sverige betraktar strandskyddet som en del av allemansrätten. Det är oerhört viktigt att kunna gå längs sjöar och stränder, att kunna bada där man vill, osv. utan att rika människor stänger av vägen ner till stranden med ett staket. Vi har många exempel på det här, och vi vill inte ha det så igen.
Fru talman! Jag tror att Rune Evensson har missuppfattat frågan om frivilliga översiktsplaner. Vi pratar om frivilliga alternativa översiktsplaner, dvs. att det skall finnas möjlighet att upprätta en alternativ översiktsplan. Detta utvecklar vi också i vår reservation. När det gäller strandskyddet är det väl att ta i att säga att rika människor stänger av stränderna. Det kan se litet märkligt ut i t.ex. en kommun med 3 000 invånare och 3 000 sjöar. Man kan ha en stuga vid varje sjö, och stugan skall placeras 200 meter från sjön. Det tycker jag är en sak som kommunerna skulle kunna hantera på egen hand.
Fru talman! Skulle man ha flera alternativa översiktsplaner i en kommun skulle det bli än mer förvirrande än vad det skulle ha blivit med det andra förslag som nämnts. Strandskyddet gäller generellt 100 meter. Sedan kan länsstyrelsen utöka det till 200 eller 300 meter. Jag tycker att detta är en väldigt stor tillgång som vi har i Sverige. Jag är mycket rädd om det och vill slå vakt om det. När det infördes i början av 70-talet skrevs i lagstiftningen att man borde anpassa det bättre efter terrängen och inte ha en exakt gräns i meter. Det borde man kanske ha följt upp och gjort avgränsningar. Men det har vi inte gjort, utan nu har vi dessa metergränser som gäller. Byggnadsnämnderna hanterar detta genom att från fall till fall tillstyrka respektive avslå dispens från strandskyddet. Ärendet går sedan som i regel upp till länsstyrelse för fastställande. Jag och majoriteten är inte beredda att göra några ändringar på detta område.
Fru talman! Jag skall inte upprepa vad de andra reservanterna har sagt. Rätt många av reservationerna är gemensamma. Jag vill bara till Rune Evensson säga att jag tycker att ordet kineseri är ett knepigt ord att använda när man försöker vara konsekvent när det gäller begreppen och försöker uppgradera dem. Det är skillnad på valörer. Det är inte fråga om kineseri utan svenska språket. Det finns en annan sak som jag tycker är viktig i sammanhanget. Jag har talat med en miljö och hälsoskyddsinspektör i dag, en chef för bygg och miljönämnd och dessutom med en arkitekt som sysslar med speciellt handikappfrågor och frågor gällande funktionshindrade. Man är överens om att just de funktionshindrade kan råka illa ut i dag och i framtiden om vi inte särskilt pekar ut deras möjligheter att påverka planen. Ofta har de varken ork eller lust att ge sig till känna på det sätt som man önskar att de alltid skulle göra. Därför är det väldigt viktigt att det står inskrivet att de kan medverka i det utvidgade samrådet. Det här gäller också barnen, som jag tycker skall kunna ha en särskild representant, som man har i Norge. Barnen är vår framtid, och deras röst kommer annars aldrig att höras. Miljögrupperna är också självklara. Rune Evensson nämnde att man i kommunerna tar sådant här till vara. Men vi har förfärligt många kommuner i landet. En erfarenhet jag har gjort är att man gör väldigt olika bedömningar när det gäller påverkan och samrådet. Mycket hänger ihop med ekonomin i kommunen och hur trängd man är av olika intressen.
Fru talman! När man vill byta t.ex. orden "en långsiktigt hållbar livsmiljö" mot "ett ekologiskt hållbart samhälle" kallar jag det för ordkineseri. Det finns en mängd exempel på detta i Vänsterpartiets och i Miljöpartiets motioner. Vi har inte tyckt att det finns anledning att fördjupa sig mer i det, utan vi lämnar det därhän. Per Lager sade i sitt huvudanförande att han tyckte att man skulle ha en ordentlig prövning av vindkraftverk. Det tycker jag är bra. Det finns andra partier som har en helt annan uppfattning och menar att man skall släppa det litet mera fritt. Men han säger samtidigt att man kan bevilja tillfälliga byggnadslov på tio år och förlänga dem sedan med fem år i stöten, högst 20 år. Men då måste man ha en detaljplan för de vindkraftverken för att kunna göra det, om man har en serie vindkraftverk. Man kan inte ha provisoriska bygglov utanför detaljplanen, utan de måste vara inom detaljplanen. Barnen i planeringen har jag talat ganska mycket om. Jag vill inte upprepa det. Likadant är det när det gäller miljögrupper och deras medverkan i planeringen. Finns det, Per Lager, exempel på att dessa grupper inte kommit med i detaljplaneringen vill jag hemskt gärna ha reda på det, så att vi kan kontrollera och följa upp det.
Fru talman! I uppgraderingen av språket och skärpningen av uttrycken ingår också att man är konsekvent, vilket jag nämnde. Såvitt jag vet använder man uttrycket "ett ekologiskt hållbart samhälle" i bl.a. naturresurslagen. För att vara konsekvent tycker jag att det skall finnas med här också. Rune Evensson talade om tio år plus fem plus fem när det gäller bygglov för tillfällig verksamhet. Men det är vad som gäller i dag, såvitt jag vet. Vad jag skulle önska är att det är 20-30 år,vilket innebär att vindkraftverket kan ge ekonomi.

Fru talman! Som motionär vill jag kommentera utskottets behandling av min motion och den diskussion som har varit. Jag uppskattar den positiva behandling, med tillkännagivandet till regeringen, som mitt förslag har fått om att i plan och bygglagen återinföra möjligheterna att i detaljplan skilja på olika slag av handel. Rune Evensson har redogjort väl för utskottets ställningstagande, men jag vill med anledning av reservation 25 och med hänvisning till vad som sagts i debatten lämna några synpunkter. Reservanterna hänvisar till att den ändring som diskuteras skulle försämra konkurrensen. Detta har särskilt Ulf Björklund hävdat. Men det stämmer inte. I stället är det så att gällande lagbestämmelse, innebärande att det endast finns en enhetlig detaljplanebeteckning för handel, riskerar att försämra för viss handel. För att det skall vara tillåtet med något slag av handel inom ett detaljplanelagt område måste planen innehålla den bestämmelsen. Om bestämmelsen finns där har kommunen ingen rätt att vägra bygglov för den typ av handel som är olämplig i det aktuella området. De problem som kan uppstå är att man riskerar att få in störande handel i lokaler som är avsedda för närservice i ett bostadsområde. Man kan tänka sig en närbutik, man kan få bilförsäljning eller vad som helst. Det kan alltså inte hindras. Man riskerar också en utflyttning av handel med t.ex. livsmedel och kläder från stadskärnan och bostadsområden till ett avlägset beläget industriområde dit det i stort sett är omöjligt att ta sig utan bil. Det enda sättet för en kommun att undvika dessa problem med dagens regler är att man detaljplanelägger för handel endast på sådan mark som är lämplig för all handel. Det leder i sin tur till att markområden för handel blir begränsade och att många slag av handel inte kan få den bästa lokaliseringen. Det jag särskilt vill ta upp är handeln med skrymmande varor, t.ex. försäljning av bilar, byggvaror, vitvaror och liknande som ofta kräver frakt med större lastfordon. Förut kunde de hänvisas till industiområden. Där vill den här handeln själv vara och där passar den ur omgivningsstörningssynpunkt. Nu går inte det, om inte kommunen vill släppa handeln i industriområden helt fri och därmed riskera att få livsmedelsförsäljning i industriområden, som ofta ligger så avsides att de i princip kommer att bli som externetableringar. Jag har i min motion hänvisat till att det finns flera undersökningar som visar att biltrafiken på grund av inköpsresor ökar kraftigt vid etablering av externa köpcentrum. Bl.a. har ett forskningsprojekt utförts vid Chalmers i Göteborg som bekräftar att etablering av externa köpcentrum har en mycket negativ effekt på miljön. Undersökningen visade att biltrafiken ökade med 800-900 % på de undersökta vägsträckorna. Man kom i forskningsprojektet fram till att det krävs klara spelregler när det gäller att påverka handelns lokaliseringsmönster så att stadskärnan överlever, markanvändningen blir effektiv och miljön värnas. Jag instämmer i detta. Krav ställs på kommunerna att använda planinstrumentet, särskilt översiktsplanerna, för att hushållningen med mark och vatten skall bli bättre. Men med den lagregel som gäller i dag förvägrar vi kommunerna möjligheten att ta områdes och miljöhänsyn när det gäller olika slag av handel. Sedan vill jag kommentera det Ulla Löfgren sade i sitt inledningsanförande, nämligen att vi socialdemokrater gör intrång i den kommunala självstyrelsen när det i PBL föreslås att behovet av parker och grönområden skall beaktas när ett område med samlad bebyggelse utformas. Ulla Löfgren ansåg också att förslaget att i detaljplaner kunna skilja på olika slag av handel var fråga om klåfingrighet. Men, Ulla Löfgren, det är ju i stället den gällande lagregeln angående handel som definitivt är ett intrång i den kommunala självstyrelsen, eftersom kommunerna inte ges möjlighet att på bästa sätt planera för de boende så att de får service och handel och minskad miljöpåverkan av den tunga trafiken. Detta klarar man inte med dagens regler. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.

Fru talman! Sonia Karlsson förutsätter att handlare är korkade, att den som vill sälja tunga lastbilar gör detta i lokaler som är avsedda för närbutiker eller att den som vill sälja livsmedel gör detta på en plats som saknar parkeringsplatser. Jag tror att den reglering som under lång tid har skett av handeln i så fall har påverkat handelsmännen så att de blivit så korkade att de agerar så här konstigt. Men om vi hade haft en fri etablering från början tror jag faktiskt att detta hade reglerat sig självt. Jag håller med om att externetableringar medför ökad biltrafik. Men, Sonia Karlsson, man kan inte förutsätta att kommunalpolitiker är så kloka att de avstår från externetableringar. Jag kan ta ett exempel Umeå, där Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet, tyvärr, planerar en externetablering samtidigt som de säger nej till livsmedelsförsäljning i lokaler som ligger tämligen nära centrum och med enorma parkeringsplatser. Där bedriver nu varuhuset Obs möbelförsäljning med svårigheter när det gäller lönsamheten. Det är ju klart, Sonia Karlsson, att livsmedlen skulle bli betydligt billigare om man tillät att dessa såldes i Obs befintliga lokaler än om en livsmedelshandlare skulle tvingas att bygga nytt i jungfruligt område. Dessutom skulle Umeåborna få köra mycket kortare sträckor. Så det är inte alldeles självklart att Sonia Karlsson har rätt.
Fru talman! Jag har inte påstått att någon är korkad. Det vill jag särskilt påtala. Varken i Ulla Löfgrens hemkommun eller i någon annan hemkommun tvingas man att göra det ena eller det andra, men det förslag som nu utskottet har ställt sig bakom innebär att man ger kommunerna möjlighet att i detaljplaner skilja på olika slag av handel. Kommunförbundet har under oktober sänt ut en enkät till kommunerna just för att ta reda på hur paragrafen påverkar handeln. Resultatet är ännu inte klart. Men jag har varit i kontakt med några kommuner, som med dagens regler inte har någon valmöjlighet i samband med planering av ett industriområde där det skulle passa mycket bra att bedriva handel med skrymmande varor, exempelvis bilar, vitvaror och liknande. Men man har ingen möjlighet att förhindra en livsmedelshandlare eller annan att söka sig dit, vilket dessutom skulle minska kundunderlaget från bostadsområdet. Dagens regler är ett hinder för vissa kommuner som vill åstadkomma en bra planering för sina medborgare.
Fru talman! Jag skulle vilja påstå att det är hittillsvarande klåfingrighet från kommunalpolitiker som har lett till rädsla. Man har helt enkelt reglerat fast sig och inte tillåtit marknaden att etablera sig där det passar bäst. Jag är fullkomligt övertygad om att livsmedelshandlarna vill etablera sig i det bästa läget för att komma så nära kunderna som möjligt och därmed få mer kunder. Likaså är jag övertygad om att handlare som säljer tunga lastbilar vill etablera sig i ett område där den typen av försäljning passar bäst. Jag tycker att det vore värt att överlämna valet till dem som faktiskt borde vara mest intresserade av att etablera sig på rätt ställe.
Fru talman! Under den borgerliga regeringstiden införde man faktiskt 1993 i PBL en bestämmelse om att planläggning skall främja en långsiktigt hållbar livsmiljö. Men samtidigt förvägrar ni kommunerna verktyget att följa den bestämmelsen, eftersom ni hindrar kommunerna från att välja och planera de områden som passar bäst för de olika verksamheterna. Jag vill också säga att jag inte talade om tunga lastbilar utan om bilförsäljning. Om Ulla Löfgren ser sig omkring på sin hemort tror jag att hon kan finna sådan försäljning på ganska nära håll. Det är klart att marknaden etablerar sig där det passar den bäst. Det vi nu ser och har sett under en följd av år är externetableringar, och jag hänvisade till forskningsrapporter från Chalmers som visar att biltrafiken på vägsträckorna mellan externetableringarna har ökat med 800-900 %. Det ger alltså en mycket negativ miljöpåverkan. För viss handel som ofta kräver tyngre lastfordon för varutransporter är externeller industriområdena utmärkta. Men man måste se till att var sak finns på den plats som passar bäst och som också är bäst för de boende och dem som behöver servicen.
Fru talman! Sonia Karlssons anförande belyser en viktig principiell skillnad mellan liberaler och socialdemokrater. Vi anser att människors efterfrågan skall styra. Det är således inte politiska beslut som i huvudsak skall styra utvecklingen. Vi värnar därför om en konkurrens inom handeln. Risken finns att kommunalpolitiker i praktiken verkar för monopol. Det behövs fria etableringsmöjligheter för att skapa lägre priser och ett bättre utbud. Om en närbutik börjar skötas dåligt måste kunderna få möjlighet att reagera. Dessutom får jag en känsla av att Sonia Karlsson har ett storstadsperspektiv på denna fråga.
Fru talman! Nog för att jag tycker att Motala är bra, men någon storstad är det inte. Detta med principiell skillnad skulle i så fall vara att Folkpartiet liberalerna tycker att man kan tumma på den kommunala självstyrelsen, vilket är vad man gör i det här fallet. Förslaget innebär en valmöjlighet. Det är ingen som tvingar kommunerna att välja, men de ges denna möjlighet. Det är ju märkligt om Lennart Fremling tycker att det är negativt att människor i ett bostadsområde i en kommun har närbutiker på lagom avstånd från bostaden och en trafiksäker miljö. Detsamma gäller för annan handel, dvs. att då man vid färre tillfällen behöver åka ut för att köpa vitvaror, möbler e.d. skall det finnas butiker också för detta, exempelvis i ett industriområde som passar bra för detta. Om Lennart Fremlings hemkommun vill det, kan den, som sagt, fortsätta precis som i dag, och då kan all handel hamna inom det berörda området. Andra kommuner, som tycker att man för kommunmedborgarnas bästa vill reglera det här, skall kunna ges den möjligheten. Även kommunpolitiker har dessutom bara sin mandatperiod.
Fru talman! Sonia Karlsson talar om att det bara är fråga om att ge kommunen en möjlighet. Men samtidigt är det så att om vi ger kommunpolitikerna den här möjligheten, fråntar vi den enskilda människan möjligheten att styra detta med sin efterfrågan. Då styrs det i stället med politiska beslut var man får och inte får etablera olika verksamheter. Jag instämmer i det som några andra talare på den borgerliga kanten här har sagt, nämligen att man inte skall tro att människorna är dumma och att handelsmännen och kunderna agerar oklokt.
Fru talman! Jag träffar många enskilda människor, i Motala kommun och på andra platser - barnfamiljer, pensionärer och familjer som inte har tillgång till bil och som tycker att det är mycket bra att det finns en närbutik inte alltför långt från deras bostadsområde. Vi ser nu en stor och ökande mängd av externetableringar, som gör att just dessa grupper har mycket svårt att klara sin dagliga service. Man har faktiskt ett ansvar för att se till att alla kommunmedborgare kan få den service som de behöver. Jag kan som exempel ta Stockholm och även flera andra orter, där man kan se att väldigt många småbutiker försvinner. Det är bara några procent på marginalen som avgör om de skall kunna vara kvar eller ej. Jag vill också påminna Lennart Fremling om att även en för kommunmedborgarna väl tillgänglig varuförsörjning ligger inom kommunernas ansvar. Det är alltså litet mer komplicerat än enbart det som gäller exempelvis handelsmännen.

Fru talman! Först vill jag be andre vice talmannen om ursäkt för att jag har varit för familjär vid tilltal av någon person här i kammaren. Det är inte lätt med alla regler för vett och etikett i detta hus. Så till betänkandet. Den proposition som behandlas i detta betänkande borde inte ha hamnat på riksdagens bord. Det är ett klumpigt förfarande från regeringens sida som lett fram till att så skett. Felet gjordes i juni när man rambegränsade det 15-procentiga ROT-stödet, vilket riksdagen inte gjorde i sitt beslut utan bara införde en tidsbegränsning. Följden blev att länsstyrelsernas bostadsenheter blev totalt nedringda av folk från byggsektorn, som funderade över vad de höll på med. Om regeringen från början hade följt Vänsterpartiets linje, hade det här inte behövt bli något problem. Vi ville använda i stort sett hela nyinvesteringsstödet just till ett ROT stöd. Medlen är avsatta för att minska arbetslösheten bland byggarbetarna, och då är ROT-stöd ett bättre stöd i sysselsättningsperspektivet. Det har dessutom en betydligt bättre regional träffsäkerhet än ett nyproduktionsstöd. I ett skriftligt svar från bostadsministern på en skriftlig fråga redan i september fick jag bekräftat att medel skulle flyttas om från nyproduktion till ROT stöd i den kommande propositionen. Anledningen till min fråga var att jag visste hur det såg ut i mitt hemlän, Gävleborgs län. Där var ROT-stödet kraftigt övertecknat och nyproduktionsstödet i stort sett orört. Jag tycker personligen att detta är en fråga som bör avgöras på länsnivå. Möjligheten att flytta om medlen mellan de olika anslagen borde finnas på länsstyrelsernas bostadsenheter. Den lokala kunskapen är betydligt bättre än den kunskap som finns centralt på Boverket och här i riksdagen. Syftet med de båda stöden var att skapa byggarbetstillfällen. Då skall inte krånglig byråkrati vara ett hinder. Regeringen tar nu ett steg i rätt riktning, och det är bara att gratulera till det. Bättre hade dock varit att från början agera på ett annat sätt.

Fru talman! Jag förstår inte riktigt Owe Hellbergs mycket märkliga agerande. Vi har nyligen behandlat det här ärendet i bostadsutskottet, och vi har varit fullt överens. Det finns inga reservationer vid utskottets betänkande, och det finns inget särskilt yttrande. Det inlägg som Owe Hellberg nu gjort skulle han kanske ha kunnat lägga till grund för ett särskilt yttrande till utskottet. Jag vet inte varför Owe Hellberg nu har gått upp och hållit sitt anförande, om han har sovit i utskottet, kommit på andra tankar eller vad det nu kan vara. Det finns alltså inget annat yrkande än utskottets hemställan. Det har anslagits 1,5 miljard kronor i ROT pengar. Det har visat sig att detta har blivit en succé. Det har kommit in ansökningar om att 920 000 lägenheter skall få byggas om med detta stöd. Pengarna räcker inte till detta, och därför anslår vi nu ytterligare 500 miljoner kronor. Vänsterpartiet och Owe Hellberg brukar ju aldrig ha något emot utgifter, och han är säkerligen inte heller emot detta. Vi skall i morgon i bostadsutskottet behandla en proposition om ytterligare 800 miljoner till denna verksamhet. Jörgen Andersson har här i kammaren som svar på en fråga sagt att de som lämnat in sin ansökan före den 30 september skall få sina pengar. Det är därför som regeringen nu går in och anslår dessa pengar. Skulle de inte räcka nu, får väl regeringen återkomma. Vi litar alltså på att regeringen skall leva upp till sitt löfte och kommer tillbaka, om så skulle erfordras. Det här syftar till att utnyttja den situation som vi nu har, med mycket ledig arbetskraft i byggbranschen. Det gäller nu också att se till att den utslagning som pågår i byggbranschen inte blir djupare och att vi nu får i gång sysselsättningen. Med den stora mängd ansökningar som har kommit in och även med hjälp av nybyggnadsbidraget tror vi att man ordentligt kommer att kunna sänka arbetslösheten för byggnadsarbetarna framöver. Det är också viktigt att vi när vi går in i nästa högkonjunktur har en byggbransch som kan svara mot de krav som då kommer att uppställas. Har vi inte det, är vi enligt min uppfattning mycket illa ute. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Vad gäller anledningen till att jag tog upp detta vill jag säga att vi egentligen inte alls skulle ha behövt tala om det här, om det från början hade skötts på ett smidigt och bra sätt. Vi påpekar mycket noga att stödet skall vara ett ROT-stöd, inte ett nyproduktionsstöd. Jag har ringt upp Boverket och tagit upp dess prognoser för nyproduktionen. Visst har det ramlat in en mängd ansökningar, så att det kommer att nyproduceras bostäder under nästa år. Man räknar med 28 000 lägenheter under nästa år, varav 6 000 redan förut varit påbörjade. Man hade tidigare räknat med 18 000 Jag tycker att man kunde ha använt de berörda medlen på ett bättre sätt. Vi har i utskottet lyssnat på en del byggentreprenörer, bl.a. JM. Vi har också talat med Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, som säger att nyproduktion sker i attraktiva områden till mycket dyra kostnader och med mycket höga insatser. Jag undrar om det är socialdemokratisk politik. Jag vill bara säga till Rune Evensson att det hade varit bättre att från början satsa på ett ROT-stöd.
Fru talman! Nu handlar betänkandet inte om nyproduktion. Det handlar om ROT-pengar. Faktum kvarstår: Vi är eniga om det som står i betänkandet. Det finns ingen reservation. Det finns inget särskilt yttrande från Owe Hellberg. Han har inte sagt ett ord om detta i utskottet. Han har tydligen vaknat upp först nu, och det verkar ha föranlett denna debatt.

Fru talman! Det ärende som vi nu har att behandla, förvaltningsmyndigheternas ledning, är naturligtvis ett viktigt ärende från principiell synpunkt. Men det är också parlamentariskt intressant. Den situationen har inträffat att moderater och folkpartister stödjer en regeringsproposition, medan däremot socialdemokraterna i utskottet åtföljda av sina stödtrupper i det här fallet går emot vad regeringen har föreslagit. Hur kan detta komma sig? Låt mig ge bakgrunden. När det gäller ledningen av förvaltningsmyndigheterna - våra verk och styrelser - finns de grundläggande bestämmelserna i Regeringsformens 11 kap. 6 och 7 §§. Enligt 6 § lyder förvaltningsmyndigheterna under regeringen. Man skulle kunna säga att förvaltningsmyndigheterna är något av regeringens förlängda arm. Det är de som bl.a. skall implementera de politiska beslut som fattas. Hur skall då regeringen kunna utöva en tillräcklig styrning av förvaltningsmyndigheterna? Vi hade länge en utgångspunkt i det s.k. verksledningsbeslutet från 1987. Enligt detta verksledningsbeslut skulle den normala ledningsformen vara en lekmannastyrelse vid sidan av myndighetschefen. Men det var också möjligt att använda sig av formen enrådighetsverk. Något som kom att bli ett bekymmer var att det i vissa styrelser fanns intresserepresentation, dvs. partsrepresentanter. Detta upphörde 1992. Därefter vidtog ett omfattande utredningsarbete. Man kartlade bl.a. situationen inom alla de olika myndigheterna. Det genomfördes enkäter där man gick ut och frågade såväl verkschefer som styrelseledamöter om deras syn på förhållandena. Så småningom kom detta också att leda fram till förändringar. De här förändringarna gick framför allt ut på att man skulle ha en tydligare styrning med klara ansvarsförhållanden. De här förändringarna berodde på det myckna som har hänt under senare tid. Nya budgeteringsprinciper har införts. Internationaliseringen har kommit in i bilden, och ett svenskt EU medlemskap väntade bakom hörnet. Det fanns alltså ett behov av att förtydliga ansvarsfördelningen i sammanhanget. Våren 1994 lade den borgerliga regeringen fram en proposition som till stor del grundades på det utredningsresultat som man hade kommit fram till. Riksdagen kom att acceptera riktlinjerna för hur ledningen borde utövas. Grundprincipen sades skola vara enrådighetsverk, dvs. att den utsedde chefen - generaldirektören eller vem det nu är - har det yttersta ansvaret för de beslut som han fattar. Om det fanns särskilda skäl skulle man också kunna överväga andra styrelseformer. Det förutsattes också att man vid sidan av enrådighetsverksprincipen skulle göra det möjligt att kunna ha med särskilda insynsråd, bestående av lekmannarepresentanter. När den här frågan var uppe 1994 och godkändes av riksdagen reserverade sig socialdemokraterna för i stort sett ett bibehållande av de gamla formerna. Nya riktlinjer kom alltså principiellt att läggas fast i propositionen för drygt ett år sedan. Riksdagen accepterade alltså formellt i det här fallet att enrådighetsverket skulle vara förstahandsprincipen, men man skulle, som sagt, också kunna ha andra styrelseformer om det var påkallat. Vad som nu har skett är att den nya regeringen, den socialdemokratiska regeringen, har fullföljt intentionerna. I ett avsnitt i kompletteringspropositionen berör man ledningsformerna. I stort sett accepterar den socialdemokratiska regeringen det beslut som fattades av den borgerliga majoriteten vid vårriksdagen 1994, även om man gör vissa förändringar och efterlyser något större flexibilitet. Principen i det förslag som har lagts fram av den socialdemokratiska regeringen är att man skall behålla enrådighetsverk eller styrelser med ett fullt ansvar. Man vill alltså uppnå detta som vi kommit fram till, nämligen att det gäller att vara tydlig i fråga om ansvarsfördelningen. Konstitutionsutskottet har remitterat frågan till de andra utskotten i riksdagen och fått diverse synpunkter. Resultatet har blivit att vi nu har ett förslag som i stort sett är vad vi skulle kunna kalla för en halv återställare eller kanske en trefjärdedels återställare. Den socialdemokratiska majoriteten - eller socialdemokraterna och vad jag skulle vilja kalla stödtrupperna i utskottet - har gått emot den egna regeringen och i stort sett upprepat kraven i den gamla reservationen, den som alltså fanns 1994. Att socialdemokraterna gör den här omsvängningen förvånar kanske inte. Otydlighet och oklarhet är tydligen principer som man gärna vill ha knäsatta när det gäller ansvarsfördelningen. Att Vänsterpartiet och Miljöpartiet hänger med i sammanhanget förvånar kanske inte heller. Däremot kan jag inte underlåta att uttrycka en viss förvåning över det totala sidbyte som Centerpartiet har gjort i det här fallet. Centerpartiet stod ju ändå bakom den proposition som lades fram Jag beklagar att utgången har blivit som den har blivit. Jag tror att tydlighet och klarhet är någonting som bör eftersträvas.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

Fru talman! Vi skall nu behandla konstitutionsutskottets betänkande KU1, Förvaltningsmyndigheternas ledning. Utskottet har berett samtliga övriga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens förslag och yttrandena finns också intagna i betänkandet. Vi socialdemokrater hade en annan mening om de då antagna riktlinjerna, och vi reserverade oss i utskottet. Det är bakgrunden till att den socialdemokratiska regeringen nu kommer tillbaka till utskottet med nya riktlinjer. Regeringens förslag har inte föranlett några motioner. Regeringen har begärt att riksdagen skall godkänna de riktlinjer för förvaltningsmyndigheternas ledningsformer som nu läggs fram i betänkandet. De framlagda riktlinjerna låser inte valet av ledningsform genom presumption för enrådighetsverk. Utskottets majoritet anser detta vara en förbättring jämfört med 1994 års riktlinjer. Enligt utskottets uppfattning är det emellertid inte tillräckligt. Som framgår av utskottets betänkande och av yttranden från andra utskott finns uttalade önskemål om ett starkare lekmannainflytande. Enligt utskottets mening bör innehållet i den reservation som vi socialdemokrater lade fram i riksdagen våren 1994, om riktlinjerna för förvaltningsmyndigheterna ledningsformer, ligga till grund för riksdagens beslut. Det innebär bl.a. att den tidigare gällande huvudregeln, att statliga myndigheter liksom verksamheten leds av valda lekmannastyrelser, återinförs. Genom sådana styrelser garanteras den samhälleliga insynen, och det medborgerliga inflytandet stärks. Ett absolut krav på ledning genom lekmannastyrelser bör enligt utskottets uppfattning gälla för tillsynsmyndigheter som utfärdar integritetskänsliga föreskrifter, innebärande ingrepp i medborgarnas frihet och ekonomiska situation, för myndigheter som arbetar under affärsliknande förhållanden och har en verksamhet som innebär ett stort finansiellt ansvar samt för myndigheter inom områdena forskning och kultur. Fru talman! Härmed tillstyrker jag utskottets hemställan samt yrkar avslag på Folkpartiets och

Fru talman! Våren 1994 beslutade riksdagen mot Socialdemokraternas och Vänsterpartiets vilja att förvaltningsmyndigheterna i första hand skulle styras som s.k. enrådighetsverk - dvs. chefen skulle ha makten. Innebörden av detta var att lekmannastyrelser skulle avskaffas inom en rad myndigheter och verk. Det beslutet måste ses som ett led i den strävan som finns från visst håll, att det demokratiska inflytandet och insynen i offentlig verksamhet skall tonas ned och att det förment avpolitiserade och rationella, ofta mätt efter inskränkta marknadsprinciper, skall vara dominerande. Förslaget var ett led i samma process som ledde till förändringar inom kommuner och statlig verksamhet i form av bolagiseringar, införande av köp-ochsälj-metoder osv. Det demokratiska inflytandet, som också tar andra hänsyn än de rent marknadsmässiga, skulle så långt möjligt tonas ned. Man kunde ha förväntat sig att den nya regeringen som tillträdde efter valet skulle fullfölja den reservation som partiet hade lagt fram i oppositionsställning. Förvisso innehåller förslaget en del uppmjukningar i förhållande till den borgerliga regeringens ståndpunkt, men detta är inte tillräckligt. Jag behöver inte här spekulera i varför regeringen inte ville slå fast principer som mera avviker i förhållande till den förra riksdagsmajoriteten och varför frågan stacks undan i kompletteringspropositionen. Jag behöver inte heller gå djupare in på om regeringen genomgått någon sorts ideologisk förändring sedan våren 1994 också i den här frågan. Jag kan bara konstatera att det är mycket glädjande att den socialdemokratiska gruppen i konstitutionsutskottet, till skillnad från regeringen, stått fast vid kritiken av 1994 års riktlinjer för myndigheters och verks ledning. Det var riktlinjer som vi gemensamt kritiserade. De remissvar som KU fått från andra utskott tyder också på att det finns starka sakliga skäl, på område efter område, som talar emot att gå så långt som regeringen velat göra när det gäller att slopa lekmannastyrelser och införa ett ensidigare chefstyre. Uppenbarligen behövs andra riktlinjer. Dessa har en majoritet i KU kunnat enas kring. KU:s majoritetslinje är ägnad att skapa en spärr mot de krafter som vill minska det demokratiska inflytandet och insynen inom statsorganen. Vi hälsar det med tillfredsställelse, och jag yrkar därför bifall till hemställan i KU:s betänkande.

Fru talman! Vi har i och med det här betänkandet, KU1, i konstitutionsutskottet nått en överenskommelse enligt vilken vi föredrar att förvaltningsmyndigheterna har en organisation med lekmannastyrelser och med ett större inflytande för partierna och samhället i övrigt. Vi anser att det ändå finns en viktig skillnad mellan en statlig myndighet och ett privat företag eller en privat organisation av något slag. Den skillnaden måste bestå i att vi skall ha en större offentlighet, vi skall ha ett större samhälleligt inflytande i verksamheten. Därför har vi också sett det som viktigt att ha kvar den här typen av organisation i de allra flesta sammanhangen. Jag kan ge Birger Hagård rätt i att det också är viktigt att ha raka ansvarskedjor och ett rakt beslutsfattande. Det skall kunna vara en tydlig organisation. Men det går att organisera detta och att klargöra det på annat sätt än genom att ta bort den form av lekmannastyrelse som har ett viktigt värde för det demokratiska samhällsskick som vi har i dag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att konstellationen förvisso är intressant. Kenneth Kvist angriper i realiteten den socialdemokratiska regeringen för att den har slutit upp kring det väsentliga i de principer som slogs fast 1994. Jag vet egentligen inte vem jag skulle låta dem debattera emot. De socialdemokratiska ledamöterna liksom majoriteten i övrigt borde naturligtvis i första hand debattera och polemisera mot regeringen och regeringens företrädare. Men eftersom regeringen tydligen inte har någon företrädare här i kammaren när det gäller den här frågan, får vi för ovanlighetens skull låta moderater och folkpartister försvara regeringen i det här hänseendet. Det gällde naturligtvis inte att till varje pris plocka bort lekmannainflytandet. Det finns fortfarande, enligt det förslag som kommer från regeringen, utrymme för att där så anses vara önskvärt - och det finns sådana fall - kunna ha en lekmannastyrelse. Men att låta allt återgå till den gamla otydligheten på det sätt som man uppenbarligen vill göra här - det är tydligen reaktionens krafter som kommer fram i det här sammanhanget - är knappast något vi är betjänta av. Inte minst med tanke på alla de internationella förbindelser som våra verk och våra styrelser har ter sig detta som olämpligt. Det gäller att fatta snabba beslut och att även därefter kunna ta ett ansvar för dem. Det är dessutom naturligtvis olyckligt om det skall gå till på det sättet att vi varje gång som vi byter regering också skall byta principer när det gäller utövandet av ledningsformerna. Även om regeringen i det här fallet förvisso förstått saken, har tydligen socialdemokraterna i riksdagen haft en betydligt mindre grad av förståelse för de viktiga principer som det i själva verket rör sig om.

Fru talman! Egentligen är det många intressanta frågor som tas upp i konstitutionsutskottets betänkande nr 6. Men av fru talmannens inledande ord förstår jag att hon inte skulle vara särskilt nöjd om vi nu skulle sätta i gång en debatt om allt det som rör sig på det konstitutionella området. Jag skall därför försöka att fatta mig utomordentligt kort. Jag konstaterar att det här finns några stora frågor som vi har försökt driva från moderat sida. Det gäller bl.a. att se över formerna för utskottsinitiativ. Utskottsinitiativen kan nog i sig vara väl så positiva, men vi har också sett exempel på att det kanske inte fungerat alldeles bra. Vi har också i de här sammanhangen fört fram tankarna på att Lagrådet bör yttra sig i grundlagsfrågor, inte bara de som rör tryck och yttrandefriheten utan i grundlagsfrågor över huvud taget. Vi vill ha en översyn av detta. Men jag avstår från att yrka bifall till de reservationer som avgetts med anledning av detta, för att vi skall vinna tid. Det finns annars en risk för att det också blir inflation i rösträkning, som jag tycker att kammaren egentligen inte är särskilt betjänt av. Andra frågor som tas upp är sådant som skilda valdagar. Vi står givetvis fast, i det här fallet tillsammans med de andra borgerliga ledamöterna, vid att skilda valdagar borde vara det bästa. Men vi avstår från att föra fram någon reservation, eftersom vi träffade en överenskommelse mellan partierna för inte så länge sedan. Detsamma gäller kravet på författningsdomstol, som jag, inte minst mot bakgrund av att jag inom Europarådet haft förmånen att få besöka flera centraloch östeuropeiska länder och se vilken roll som författningsdomstolen trots allt spelar, tror skulle må väl av en närmare granskning. Men jag medger att detta långt ifrån är invändningsfritt, det är inte alldeles givet att en sådan skulle ha sin plats i det svenska systemet. Men frågan borde nog vara förtjänt av en utredning. Men eftersom vi för inte så länge sedan i Fri och rättighetskommittén diskuterade de här frågorna och då kom fram till att vi för tillfället fick avstå från detta för att kunna nå konsensus, har vi också där avstått från att föra fram något särskilt yrkande i reservation. Eftersom jag vill vinna tid finns det egentligen bara en enda reservation som jag skulle vilja yrka bifall till. Det är den som handlar om positiv särbehandling. Det är reservation nr 9. Där motsätter vi oss att man missgynnar medborgare på grund av hans kön, även om det skulle utgöra ett led i strävandena att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Men eftersom jag vet att Christel Anderberg står på talarlistan - även om jag inte ser henne här nu, hon tror kanske att hon snabbt skall hinna äta lunch - och hon har sagt att hon önskar uttala sig i dessa frågor, skall jag inte ta upp någon argumentation därvidlag. Jag tror att jag har vunnit två och en halv minut åt kammaren, fru talman. Jag vill yrka bifall till reservationen 9.

Fru talman! I detta betänkande finns som Birger Hagård sade en rad intressanta frågor och även en del som han inte berörde. En av dem är frågan om vårt statsskick. Den frågan har vi från Vänsterpartiet tagit upp ett stort antal gånger. Vi har markerat att vi står för en övergång till ett republikanskt statsskick. Andra partier har detta i sina partiprogram. Följde man partiprogrammen borde det faktiskt vara en ganska bred majoritet i riksdagen för republikkravet. Men program och handling följs inte åt. Man är republikan i ord men monarkist i handling. Kravet på övergång till republik är ett demokratiskt krav. Monarkin som system är en kvarleva från feodaltid och ståndssamhälle. Det ligger i monarkins natur att det är ett system ägnat att sprida glans över samhällets spetsar och den livsstil som odlas av dem. Vår monarki har, som det ofta sägs, liten formell makt, men den är likväl en institution som uttrycker och förstärker relationer mellan människor i samhället, som uttrycker och förstärker den över och underordning som finns i ett klassamhälle. Det gäller i princip hur institutionen fungerar och det gäller alldeles oavsett att vi har en sympatisk och populär kung för tillfället och en representativ och charmfull drottning. Kring monarkin samlas en klass och ståndssamhällesmentalitet som förhärligar över och underordning, som förhärligar samhällets elit och markerar andras egenskap av undersåtar och utanför eller nedanförstående. Vi har den här gången inte ställt ett direkt konkret författningsförslag, utan valt att anhålla hos regeringen om ett förslag i den här frågan, därför att det skulle vara litet mjukare och vi därför skulle möjliggöra för de programmatiska republikanerna att kunna stödja ett sådant förslag. Eller vågar de kanske inte ens uppmana regeringen att komma med en idé om hur en övergång till republik skulle gå till? Det finns ett par andra frågor som är viktiga och där vi har gemensamma reservationer med Miljöpartiet. En av dem gäller invandrares rösträtt i riksdagsval. Vänsterpartiet var först med att driva kravet på att invandrare skulle ha rösträtt i kommunala val, därför att vi ansåg att det när invandringen tilltog skulle skapa ett utanförskap för en växande del av befolkningen om de inte kände delaktighet i den demokratiska processen. Vi menar att valet av riksdagen bör följa samma regler. Detta är inte minst en social fråga. En mycket stor del av arbetarklassen och en mycket stor del av de arbetslösa utgörs av invandrare, och när de, i alla fall intill dess de är medborgare, ställs utanför rösträtten blir det helt och hållet en sorts klassmässig gradering av rösträtten. Särskilt anmärkningsvärt har detta förhållande blivit när vi har kommit med i EU och väljer till EU parlamentet. Då har vissa invandrare, nämligen EU medborgare, rösträtt till EU-parlamentet, medan andra ställs utanför. Vi får alltså en skiktning och en segregation som inte är önskvärd i ett demokratiskt samhälle. Den sista frågan som jag vill nämna gäller den s.k. 4-procentsspärren. Vi i Vänsterpartiet har under många år bekämpat denna spärr, därför att vi anser att den leder till att en stor del av landets väljare riskerar att ställas utan representation i riksdagen. Miljöpartiet hade till riksdagen väckt en motion om att halvera spärrens procenttal. Även om vi själva inte har aktualiserat frågan det här året tycker vi att det är ett steg i rätt riktning och biträder denna motion. Vi har därför också en gemensam reservation.

Fru talman! Detta betänkande innehåller egentligen ett antal mycket stora frågor. Men vi har en ganska kort debatt framför oss, så vi får ta upp viktiga frågor mycket summariskt. Jag skall ändå försöka att koncentrera mig på några av Miljöpartiets reservationer och de frågor som jag tycker är viktigast. En sådan fråga gäller sänkt rösträttsålder. När riksdagen i början av 70-talet beslutade om en sänkning av rösträttsåldern stod det i propositionen: Samhällsutvecklingen har fört med sig att ungdomen i allmänhet har större insikter i sociala, politiska och ekonomiska frågor än tidigare och att en sänkning av rösträttsåldern borde kunna medverka till att rikta ungdomens intresse i samhällsfrågor till den politiska aktivitet som hade den representativa demokratin och dess olika organ som bas. Det var fint. Den här utvecklingen har fortsatt. Det var en riktig beskrivning av det som hänt. Men en skillnad mellan i dag och hur det var på 80-talet är att vi nu har fått fyraåriga valperioder. Utvecklingen har fortsatt och vi har fått fyraåriga valperioder. Det har gjort att rösträttsåldern i praktiken har höjts igen. I verkligheten får man ju inte gå och rösta den dag man fyller 18 år, utan man röstar när det blir valdag. Genomsnittsåldern för den som röstar är därför ca 20 år i stället. Många får inte rösta förrän strax innan de fyller 22 år. En sänkning av rösträttsåldern till 16 år gör att vi får en genomsnittsålder för dem som röstar för första gången på 18 år. Jag tycker att det vore en fullt rimlig förändring. Många av de som går i gymnasieskolan har ofta ett större politiskt engagemang och medvetande än sina föräldrar och andra vuxna i samhället. Om man låter ungdomen i gymnasiet få vara med och använda sin rösträtt när det blir val tror jag att engagemanget ökar ännu mer, både för skolundervisningen, den politiska debatten i skolan, och för politiska partier och den politiska organisationen i samhället. Jag tror att det har många fördelar att ändra rösträttsåldern från 18 år till 16 år. En möjlighet är också att dela upp rösträtten, så att man har åldern 16 år för kommunala val och 18 år för riksdagsvalet, om man är orolig för att ungdomen inte skulle kunna se de stora och viktiga riksdagsfrågorna klart. En annan reservation som jag vill yrka bifall till gäller rösträtten och bostadsorten. I dag är rösträtten till riksdagsvalet knuten till medborgarskapet. Jag tycker att det naturliga vore, och det är Miljöpartiets idé, att ändra detta, så att vi går över till att bostadsorten skall vara grunden för rösträtten snarare än medborgarskapet. Det är den ort och det land man bor i som man också betalar skatt i. Det är också där man normalt arbetar eller går i skolan. Praktiskt taget alla skyldigheter och rättigheter är knutna just till den bostadsort man har och det land man lever i. Därför måste det betraktas som en gammaldags stenåldersfilosofi, som jag ser det, att fortfarande hävda att rösträtten skall vara ett privilegium för dem med medborgarskap. En mycket märklig inställning. Det har också skett en del anpassningar på det här området. När det gäller kommunalvalen, som Kenneth Kvist var inne på, är ju inte medborgarskapet längre kriteriet för rösträtten, utan det är bostadsorten. Nu är vi med i EU och där kan man också i stor utsträckning rösta där man bor. Många invandrare som har flytt från sitt hemland drömmer om att en gång i framtiden kanske kunna flytta tillbaka hem igen. Det är orsaken till att många invandrare inte söker svenskt medborgarskap, trots att de bott här i decennier och kanske kommer att bo här livet ut. Därför skulle jag vilja fråga socialdemokrater, centerpartister, moderater och även folkpartister om de verkligen tycker att det är orimligt att de som betalar skatt i Sverige också har rösträtt här. Ser ni inte hur sjuk den här uppdelningen är? En annan viktig fråga i detta betänkande som gäller just den demokratiska organisationen i Sverige är kommunalvalen, som helt hamnat i bakvattnet. Jag och Miljöpartiet, och jag vet att flera andra partier tycker likadant, vill ha en uppdelning mellan riksdagsvalet och kommunalvalet, så att vi får dem var för sig. Nu när vi har infört fyraåriga valperioder borde det vara fullt rimligt att återgå till det system som vi hade tidigare med skilda valdagar för kommunalval och riksdagsval. Jag tror att det är särskilt viktigt i dag då kommunalvalen har blivit mycket viktigare än tidigare. Vi har fått en på många områden stärkt kommunal självständighet. Kommunerna har större möjlighet att påverka den kommunala organisationen. Tidigare var det mycket mer strikt och detaljreglerat. Särskilt i dessa nedskärningstider då kommunalpolitikerna skall avgöra om man skall göra nedskärningar på skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen eller på något annat är det viktigt att människor engagerar sig. Många är också engagerade i kommunalvalen. Därför är det tragiskt och sorgligt att kommunalvalen alltid hamnar i skymundan av riksdagsvalen. Det är ingen bra organisation med tanke på den som vill stärka demokratin och också öka möjligheterna för människorna att engagera sig partipolitiskt. Så länge kommunalvalen hamnar i bakvatten är det ett väldigt stort steg för många att ta för att engagera sig i de olika partierna. Ytterligare en sak som jag skulle vilja ta upp gäller folkomröstningar. Vi har från Miljöpartiet en motion om att på flera sätt stärka folkomröstningsinstitutet. Människor tar initiativ och skriver under listor där de vill ha kommunala folkomröstningar. Vi har en sådan ordning i dag - den är ganska nyligen genomförd - att om någon vill ha en kommunal folkomröstning måste frågan om att anordna en sådan tas upp i kommunfullmäktige. Vi vill ha en ändring på den punkten så att det då skall bli en folkomröstning. Det har varit väldigt dåligt de senaste åren. Sedan vi beslutade om att kommunerna på medborgarinitiativ kan anordna folkomröstningar har vi i många kommuner sett den utvecklingen att människor har samlat tusentals namn för att få en folkomröstning. Men till syvende och sist har kommunfullmäktige avslagit begäran i alla fall. Det är väldigt dåligt för demokratin i Sverige om vi politiker stiftar lagar som ger människor ökade möjligheter att bli delaktiga i besluten och sedan struntar, kommunalt och på landstingsnivå, i att följa upp det och låta människor vara med och besluta. Vi skulle vilja få en sådan ändring så att det faktiskt blir tvunget för kommunerna att anordna en folkomröstning när en viss procent av kommuninvånarna - vårt förslag är 10 % - säger att de vill har en sådan. Vi vill också ha en högre grad av beslutande folkomröstningar, både kommunalt och på riksnivå. Att förbättra folkomröstningsinstitutet är ett viktigt sätt att stärka demokratin över huvud taget i Sverige. I grunden handlar det mycket om vilken människosyn och demokratisyn man har. Har man en positiv människosyn och anser att vanliga människor kan och vill ta ansvar ser man också det som en positiv sak för demokratin att öka medborgarinflytandet och stärka folkomröstningsinstitutet. Har man en demokratisyn som går ut på att man vill att många människor deltar aktivt är det också positivt. Men om man har en mer elitistisk demokratisyn och vill att ett fåtal människor skall vara utsedda att representera och driva demokratin och samhällsutvecklingen framåt, är man naturligtvis restriktiv och negativt inställd till folkomröstningsinstitutet. Den sista delen i vår reservation om folkomröstningar handlar om att det måste till rättvisare villkor. Vi måste faktiskt från riksdagen se till att folkomröstningar, när vi anordnar sådana i Sverige, inte urartar så att den ena sidan får ohyggligt mycket mer resurser än den andra, som i folkomröstningen om EU-medlemskap. Den typen av riktlinjer och krav på rättvisa villkor ställer man inför folkomröstningar i många andra länder. Det vore fullt möjligt även i Sverige, om majoriteten vill det. Vill majoriteten det, då kan man rösta på vår reservation 8 Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1,

Fru talman! Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ett par gemensamma reservationer, men i de andra fallen har jag inte reserverat mig till förmån för de miljöpartikrav som Peter Eriksson vältaligt har lagt ut texten om. Jag skall inte bemöta dem med hänsyn till kammarens tid, men där är det sakliga skäl som skiljer oss åt. Jag har ytterligare en reservation som jag härmed yrkar bifall till, nämligen reservation 5, om införande av republik. Jag är litet oklar på var Miljöpartiet står i frågan om republik eller monarki. Jag skulle vilja veta: Är Miljöpartiet ett monarkisktiskt parti? Är det därför som ni inte är med på reservationen, eller vad är anledningen till att inte stödja kravet på övergång till republik?
Fru talman! Principiellt har vi i Miljöpartiet inte tagit ställning till monarki. I partiprogrammet har vi i alla fall inte någon uttalad åsikt i den frågan. Därför är det upp till varje enskild medlem i Miljöpartiet att rösta som man vill i den frågan.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas, som redan sagts, en rad grundlagsfrågor. Många av dem har behandlats utförligt under en följd av år här i riksdagen. Det gäller rösträttsålder, rösträtt för icke svenska medborgare i riksdagsval, den gemensamma valdagen, småpartispärren, övergång till republik, folkomröstningsinstitutet m.fl. I flera av dessa frågor hänvisar utskottet just till den tidigare behandlingen i riksdagen. Därför skall jag bara kommentera några av frågorna. En gemensam valdag har nyligen varit föremål för förhandlingar mellan partierna. I den kompromiss som då slöts förlängdes mandatperioderna till fyra år utan att skilda valdagar infördes. Vi som anser att det riktigaste vore med skilda valdagar för riksdagsval respektive kommunalval avstår från att kräva det med anledning av överenskommelsen om att driva den frågan nu. Därför bör naturligtvis inte reservation 3 Det har i vårt land blivit allt vanligare att i debatter föra fram krav på folkomröstningar. Sådana krav framförs också i frågor som relativt nyligen har varit föremål för folkomröstningar. Samtidigt riktas kritik mot en alltför flitig användning av institutet och mot hur det är utformat. Den borgerliga majoriteten i riksdagen beslutade våren 1994 att en utvärdering av folkomröstningsinstitutet i Sverige och i andra länder skulle göras. Sammanställningen efter denna borde sedan ligga till grund för en översyn av gällande regler. Nu står samtliga partier i utskottet, utom Miljöpartiet, bakom begäran hos regeringen om en utvärdering och en översyn. Jag tycker att det är en styrka att en så bred majoritet nu är överens om en utvärdering och en översyn. Att då springa i väg med specialbeställningar före denna översyn är ju inte särskilt klokt. Därför bör reservation 8 avslås. Miljöpartiet engagerar sig för beslutande folkomröstningar. När vi hade EU-omröstningen sade samtliga partier att man hade lovat att följa folkomröstningen, och därmed blev den ju i praktiken egentligen beslutande. Det hindrade nu inte Miljöpartiet från att här i riksdagen framföra synpunkten att de skulle ha lagt ner sina röster om det hade blivit en särskild omröstning här i riksdagen. Därför undrar man hur det är bevänt med önskemålet om beslutande folkomröstningar. När det gäller invandrarnas rösträtt i riksdagsval och det faktum att de betalar skatt vill jag påpeka att den skatt de betalar berättigar dem till samma service som alla svenskar har rätt till. Det har alltså ingen koppling till rösträtten, utan det här handlar om ifall medborgarskapet skall ha någon betydelse över huvud taget. När man går till val till riksdagen påverkar man också landets relation till andra länder, och det bör väl vara de personer som har ett medborgarskap som skall kunna påverka den politiken. Det faktum att alla EU-medborgare har rösträtt inom EU är precis synonymt med detta: Man kan få bo var som helst i Sverige och ändå, om man är svensk medborgare, rösta i svenskt riksdagsval. När det gäller önskemålet om införande av rösträtt vid 16 års ålder vill jag säga att 18-årsgränsen i Sverige har en betydelse i många avseenden. Man är omyndig upp till dess att man är 18 år. Det finns ett föräldraansvar för barn upp till 18 år. Barnkonventionen har också den gränsen att barn är man upp till dess att man är 18 år. Fru talman! Några motioner berör väsentliga frågor för att stärka demokratin och för att säkerställa att beslut fattas på lägsta möjliga nivå. Utskottet beskriver ingående flera utredningar som arbetar med förslag för att stärka demokratin, och det är naturligtvis min förhoppning att de skall kunna producera något väsentligt. Men förtroendet för demokratin och för de förtroendevalda handlar inte bara om behovet av ett konstitutionellt system som garanterar inflytande. Det handlar också i hög grad om hur vi förtroendevalda uppträder och företräder våra uppdragsgivare. Det finns enligt min mening en rad företeelser i dag som bidrar till att urholka förtroendet för vårt representativa system.

Det behövs, enligt min mening, mer raka rör och bättre kvalitet i kontakterna mellan de valda och väljarna. Moderaterna vill öka skyddet för en minoritet så att den kan hindra ett utskott från att ta egna initiativ till beslut här i kammaren. Det är naturligtvis viktigt att ärenden är väl beredda och att alla ledamöter kan påverka besluten genom motionsrätten. Därför bör utskotten vara återhållsamma med egna initiativ om inte alla inom utskottet är med om att ta ett sådant initiativ. Något missbruk på den här punkten kan man nog inte tala om även om man har varit nära i något fall. Därför ser utskottet nu inte något behov av en översyn. När det gäller initiativrätt till grundlagsändringar har vi inte hittat något exempel på att så har skett här i riksdagen, i varje fall inte jag. Moderaterna talar om barnpornografibeslutet i konstitutionsutskottet, men det byggde faktiskt på motioner. Jag kan inte tänka mig att det är moderaternas avsikt att motioner inte skall kunna ligga till grund för beslut här i riksdagen. Dessutom har i vissa avseenden den här situationen nu förbättrats i och med att budgetåret har lagts om. Vi har nu motionsrätt på hösten, och det betyder att tidsfristen för väckande av grundlagsfrågor kan bli bättre tillgodosedd i framtiden, dvs. utskotten kan behandla sådana allmänna motioner under hösten, och därmed lägga fram sina förslag 9 månader innan nästa val. Fru talman! Slutligen finns det några förslag här som handlar om jämställdhetsfrågor. Det finns ett förslag om att vi skulle ha en lag om att det skulle vara könskvotering till alla beslutande politiska församlingar i Sverige, dvs. riksdagen, regeringen, kommunfullmäktige osv. Jag skulle vilja påstå att detta är ett grundskott mot den fria nomineringsrätten och mot svenska folkets rätt att själv välja sina företrädare. Det kan inte komma på tal att vi skulle börja förändra den grundläggande fri och rättigheten i vår grundlag. Vi kan dessutom konstatera att jämställdhetsarbetet har varit mycket framgångsrikt. Vi är nu 40 % kvinnor här i riksdagen, i kommunerna är det 41 % och i landstingsfullmäktige är det 48 %. Det visar sig alltså att ett opinionsbildningsarbete och ett aktivt arbete inom partierna lönar sig. Moderaterna vill ändra grundlagen för att hindra att man skall kunna åstadkomma en positiv särbehandling för att främja jämställdheten. Man hänvisar bl.a. till en nyligen avfattad dom i EG-domstolen, och antyder att Sveriges grundlag skulle strida mot ett EG-domstolsbeslut. Det kan man verkligen ifrågasätta. Det domslut som fattades i EG-domstolen hade sitt ursprung i kommunen Bremen i Tyskland. Där är bestämmelserna sådana att man ovillkorligen är tvungen att göra en tjänstetillsättning till en kvinnas fördel. Den svenska lagstiftningen betonar bara att det är en möjlighet.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Birgit Friggebo om hon anser att den ordning som vi har i dag är bra. På väldigt många håll i Sverige, runt om i landet, har människor tagit initiativ i viktiga kommunala frågor, skrivit på namnlistor, gått till kommunfullmäktige och bett kommunfullmäktige att anordna en folkomröstning, men kommunfullmäktige har sagt: Nej, vi vill inte ha någon folkomröstning i den här frågan. Är det bra att det fungerar så? Tycker Birgit Friggebo att det har varit en rimlig utveckling sedan riksdagen instiftade denna möjlighet till ett folkinitiativ när det gäller kommunala folkomröstningar?
Fru talman! Jag har varit med om att driva fram den ordning vi nu har, och den är ganska ny. Jag tror inte att man kan svara med ett rakt ja eller nej på Peter Erikssons fråga med mindre än att man har en total överblick över vilka initiativ som har tagits och vad det är för frågor som han har velat aktualisera för folkomröstning. Däremot vill jag ange den allmänna inriktningen att jag tror att det är bra att kommunerna så långt som det över huvud taget är möjligt verkställer de önskemål om en folkomröstning som kan finnas ute i kommunerna. Det här är en ganska ny lagstiftning. Därför får man efter hand se hur den fungerar. Men min egen uppfattning är att man så långt det är möjligt bör tillmötesgå ett folkinitiativ när det gäller folkomröstning.
Fru talman! Enligt grundläggande liberal ideologi föds vi alla lika och skall ha samma möjligheter. Det låter bra. Då vill jag fråga Birgit Friggebo, eftersom hon inte sade någonting om kravet på republik: Anser Birgit Friggebo att monarkin som system och princip överensstämmer med denna grundläggande liberala princip? Om hon inte anser det, varför stöder Birgit Friggebo i så fall inte kravet på övergång till ett nytt statsskick?
Fru talman! I Folkpartiet anser vi att det system som vi har i Sverige med en konung fungerar bra. Därför vill vi inte ändra på det.

Fru talman! Det vill synas som om en majoritet av Sveriges befolkning har bibringats uppfattningen att ingen kan få det bättre ekonomiskt utan att någon annan samtidigt får det sämre, alltså ett nollsummespel. Dess värre tycks samma grundläggande missuppfattning just nu vara förhärskande på jämställdhetsområdet. Den signal som regeringen skickar ut är att kvinnor inte klarar sig på sina egna meriter utan måste bedömas enligt särskilda regler. För att regeringens mycket ytliga, rent matematiska jämviktssträvanden skall uppfyllas öppnar man i själva regeringsformen upp en möjlighet att missgynna en medborgare på grund av hans kön, nämligen om lag eller annan föreskrift utgör ett led i strävandena att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi moderater anser att det i en rättsstat inte under några förhållanden kan vara berättigat att bland de konstitutionella fri och rättigheterna lämna en öppning för diskriminering på grund av kön. Vi kan instämma i att ändamålet är gott. Men ändamålet helgar inte alltid medlen. I dessa avseenden anser vi inte ens att de anvisade medlen kommer att leda till det åsyftade resultatet. Det är tydligt att den socialdemokratiska regeringen har hamnat i ett dilemma när det gäller jämställdhetspolitiken. Den drivs av ett behov av att visa politisk handlingskraft för att skyla över att den saknar visioner för den verklighet som råder nu och framöver. Den är kvar i den sociala ingenjörskonstens tankegods från 40-talet och vill uppifrån styra människors liv utifrån vad en elitistisk grupp för närvarande anser vara "politiskt korrekt". Många anser att kvotering av kvinnor på manligt dominerande områden skulle gynna jämställdheten. Vi moderater tror inte på kvotering. Den bygger på bristande tilltro till kvinnors förmåga och övertro på regleringar. Kvinnor kan väl uppnå formell, men aldrig reell, jämställdhet genom allehanda jippon och kortsiktiga projekt. Att försöka forcera fram jämställdhet med konstlade medel är i själva verket kontraproduktivt och skadar på sikt mer än det främjar. Det värsta exemplet på detta tänkesätt är vårens proposition 1994/95:124 om jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet, som riksdagens majoritet dess värre har ställt sig bakom. Den innefattar sådana kortsiktiga åtgärder som att det vid tillsättning av professorer och andra högre tjänster inom universitets och högskolevärlden skall tillämpas s.k. positiv särbehandling, varmed avses att en tjänst tillsätts med en sökande av underrepresenterat kön även om vederbörande är mindre kvalificerad än medsökande av det andra könet. Detta menar vi innebär en uppenbar risk för att gamla fördomar cementeras och att det långsiktiga och seriösa jämställdhetsarbetet därigenom försenas. Budskapet är ju att det inte finns tillräckligt kompetenta kvinnliga forskare, varför kvinnor måste hjälpas fram så att förhärskande jämställdhetsmål snabbt uppnås.

Man kan inte positivt särbehandla någon på grund av kön utan att samtidigt någon av det motsatta könet blir negativt särbehandlad. Och den som blir diskriminerad i det enskilda fallet är inte någon diffus beståndsdel i ett förhatligt kollektiv utan det är en enskild individ. Jag vädjar till kammarens ledamöter att verkligen tänka efter och inte bara ge efter för det som nu är politiskt korrekt. Är det verkligen försvarligt i ett rättssamhälle att låta enskilda individer diskrimineras på grund av kön? Vi moderater anser inte det. EG-domstolen anser inte heller det. I den dom av den 17 oktober som Birigt Friggebo talade om slår domstolen fast att ett automatiskt företrädare åt kvinnliga sökanden på manligt dominerande områden när meriterna är likvärdiga med manliga medsökandens inte är förenligt med EG:s likabehandlingsdirektiv. Det måste framstå som uppenbart att Sveriges positiva särbehandling, som innebär att en tjänst tillsätts med en sökande av underrepresenterat kön även om vederbörande är mindre kvalificerad än medsökande av det andra könet, är än mer oförenligt med likabehandlingsdirektivet. Sverige medlemskap i EU innebär att vi måste ta EG-domstolens domar på allvar vare sig vi gillar dem eller inte. Det är därför uppseendeväckande att utskottsmajoriteten avstryker den moderata motionen 1994/95:Ub41 utan annan motivering än att statsministern i sin regeringsförklaring i oktober 1995 framhöll att Sverige, bl.a. inför 1996 års regeringskonferens, aktivt kommer att driva kraven på ökad jämställdhet. Man må önska statsministern lycka till i hans strävanden i detta avseende, men i avvaktan på konkreta resultat måste Sverige faktiskt nu ta EG:s förbud mot alla former av diskriminering av individer på grund av kön ad notam. Regeringsformens 2 kap. 16 § måste därför ses över, och detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. En sådan översyn var angelägen redan tidigare, efter EG-domstolens dom är den nödvändig. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 9, som är fogad till betänkandet.

Fru talman! Jag tror att Moderaterna lever kvar i 40-talsideologin. Själv var jag inte född då. Men jag tycker precis som Birgit Friggebo att det är viktigt hur vi företräder våra väljare. De har ju talat om för oss att de kräver en jämn könsfördelning. De har ställt så starka krav att de t.o.m. har sagt att om inte partierna sköter sig och får fram fler kvinnor kan de tänka sig att nödgas bilda ett rent kvinnoparti. Jag vill säga några ord om kvotering till politiska uppdrag i Sverige och internationellt. I regeringsformens första paragraf kan vi läsa att all makt utgår från folket. Trots detta kan inte folket i dag välja en jämn könsfördelning till beslutande politiska församlingar. Jag tycker att det nu skall vara slut på diskriminering på grund av kön nu. I FN-konventionen om mänskliga rättigheter ingår nu även kvinnors rättigheter. Där finns en analys av hur kvinnans situation och ställning i dag ofta är ett uttryck för en bristande politisk vilja att fullt ut erkänna och bl.a. i lagar säkerställa mänskliga rättigheter för kvinnorna. Jag anser att en likvärdig politisk representation av båda könen är en självklar rättighet. Det måste bli ett slut på den manliga kvotering till beslutande församlingar som har pågått ända sedan 1922. I den handlingsplan som antogs vid FN:s fjärde kvinnokonferens i år fastställdes att regeringarna skall främja kvinnors och mäns lika rätt att delta i politiskt arbete. Regeringarna skall också sträva efter en jämn könsfördelning bland de kandidater på nationell nivå som nomineras till uppdrag och tjänster i internationellt FN-arbete. Politiska partier uppmanas att se över strukturer och procedurer inom partierna och undanröja alla hinder som direkt eller indirekt kan utgöra diskriminering av kvinnor. Jämställdhetsfrågorna skall också integreras i det politiska arbetet och finnas med på dagordningen. Regeringarna skall se till att frågorna analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att konsekvenserna för kvinnor respektive män klarläggs innan beslut fattas. Jag menar att man som väljare i dag har små möjligheter att påverka könsfördelningen i valen till kommun, landsting och riksdag - så till vida att jag inte stryker alla män. Utskottet anser det vara uteslutet att föreslå någon inskränkning i partiernas nomineringsrätt eller än mindre i väljarnas fria val för att åstadkomma en viss önskad sammansättning. Uttrycket "en viss sammansättning" låter nästan som om det vore suspekt med jämn könsfördelning. Inskränkningar finns redan i dag. Partierna får inte nominera den som är yngre än 18 år, de får inte nominera den som inte är svensk medborgare och till kommunval får de inte nominera den som inte är folkbokförd i kommunen. Om det nu inte går att lagstifta om kvotering kanske det går att nominera kvinnor och män separat på var sin valsedel. Det nödvändiga beslutet skulle då innebära en jämn könsfördelning i politiskt beslutande församlingar - att 179 av riksdagens ledamöter skall vara kvinnor och att 51 av stadens kommunfullmäktige skall vara kvinnor. Detta är bara tekniken för att nå målet. Tekniken skall vi se endast som ett redskap och inte som ett mål i sig. I den offentliga utredningen Varannan damernas som tillsattes 1987 förordades varvade valsedlar. Alla partier uppmanades att på frivillig väg se till att könsfördelningen blev jämn i beslutande församlingar. Om inte detta genomfördes fick andra medel övervägas. Fler partier än Miljöpartiet tillämpar i dag principen med varvade listor. Men det finns en konstant tendens att sätta männen först. var den 33 % och nu i år 40 %. Av 22 svenska ledamöter till EU-parlamentet är 9 kvinnor och 13 män. Hur skall vi komma åt kvoteringen av män om vi inte kvoterar in kvinnor? Vilka är de andra medlen? I utredningen Varannan damernas sades också att statliga nämnder och styrelser skulle bestå av 30 % kvinnor 1992. Det målet gick att uppfylla på frivillig basis. 1994 skulle siffran vara uppe i 40 %. Det har inte kunnat uppnås. 1996 skall självklara 50 % - en jämn könsfördelning - vara uppnådd. Det verkar som om det är svårt att komma över den magiska siffran 40 %. I Norge och Danmark har lagstiftning visat sig vara ett verksamt medel för att öka andelen kvinnor i offentligt tillsatta utskott och kommittéer. I Sverige har kvinnor helt naturligt prioriterat de riktigt tunga utskotten och nämnderna - de som berör oss alla i det dagliga livet. Jag tänker på den sociala och kulturella politiken. Vi är nu på väg in i infrastrukturen via samhällsbygget och näringen. Vi tror att det är nödvändigt att även i Sverige stifta lagar om kvotering för att undvika manskvotering. Vi vill att kvoteringen skall ses som ett medel och en teknik på väg till målet - en bättre jämställdhet mellan könen. Det senaste valet blev ett steg framåt mot en jämnare könsfördelning och de förtroendevalda har i och med det också fått ökade förhoppningar om en ändrad inriktning av de politiska besluten. Förväntningarna på oss kvinnor som nu sitter i beslutspositioner är stora. Samtidigt - och det här är viktigt - är den politiska strukturen oförändrad. Med ett arbetssätt och en beslutsprocess som fungerar efter gamla mönster, med strikt styrda mallar och i takt med att förutsättningarna för det politiska arbetet förändras ställs krav på ökad samverkan. Jag och Miljöpartiet vill betona vikten av att frågan om en jämn könskvotering angår oss alla. Hela samhällsattityden gentemot kvinnor och makt behöver förändras. Hjälp till att föra den debatten utan ironi och arrogans!

Fru talman! Det bästa man kan säga om det här förslaget är att syftet kanske är gott. Men Ewa Larsson säger att våra väljare anser att vi skall ha jämställdhet, och samtidigt säger hon att folket inte har någon möjlighet att genomföra detta. Då är det ju väldigt konstigt att vi har uppnått så pass hyggliga siffror som 40 % kvinnor i riksdagen, 41 % i kommunfullmäktige och 48 % i landstinget. Dessutom hänger det inte ihop, för om väljarna verkligen vill ha jämställdhet har de ju möjligheter till detta, bl.a. via möjligheten med nomineringsrätten i partierna. Den kan ju vara begränsad, men väljarna kommer att få ytterligare en möjlighet genom att via personval hej vilt stryka namn och flytta upp kvinnor överst på listorna. Detta är alltså grundskott mot folkets fria rätt att välja sina företrädare. Hur skall det gå till i praktiken om det visar sig att det blir en rad kvinnor som placeras på första plats? Om det blir 60-65 % representation av kvinnor i riksdagen och det samtidigt sägs i lagarna att det skall vara fifty-fifty - hur skall man då kunna få ut dem som har kommit in formellt i riksdagen genom ett sådant kvoteringssystem? Detta håller faktiskt vare sig ideologiskt eller praktiskt. Jag tror att det skulle bli stor arrogans bland de människor som är för en ökad jämställdhet om ett sådant här förslag genomfördes.
Fru talman! 1987 förordades varvade valsedlar. Alla partier uppmanades att på frivillig väg varva sina valsedlar. Så har inte skett. Man skulle se till att det blev en jämn könsfördelning, och om det inte blev på det sättet skulle andra medel övervägas. Jag har ställt frågan vilka de andra vägarna är. Birgit Friggebo säger att man i så fall kan stryka alla karlar. Då är vi inne på teknikaliteter. Frågan är egentligen om Folkpartiet vill ha en jämn könsfördelning i riksdagen.

Fru talman! För den kristdemokratiska riksdagsgruppen, som saknar representation i konstitutionsutskottet, vill jag kommentera 4 av de 15 momenten och avge två röstförklaringar samt ställa två yrkanden. Beträffande moment 3, skilda valdagar, vet alla som känner till var vi står i frågan att vi faktiskt vill ha skilda valdagar. Vi kommer ändå inte att rösta på Miljöpartiets reservation, eftersom vi delar den uppfattning som framkommer i det särskilda yttrandet 1, där vi är bundna av en överenskommelse 1994 om förändringar i valsystemet i Sverige. När det gäller moment 4, småpartispärren är vi som parti emot 4-procentsspärren. Därför kunde man förvänta sig att vi skulle stödja reservation 4, vilket vi inte kommer att göra. Vi kommer att avstå från att rösta, därför att reservation 4 inte bara talar om en sänkning av 4-procentsspärren utan också innehåller ett krav på sänkning av 12-procentsspärren till sex procent, vilket vi alltså inte står bakom. Så till våra yrkanden. Beträffande moment 12, subsidiaritetsprincipen, anser vi kristdemokrater att subsididaritetsprincipen bör skrivas in i svensk grundlag. Subsidiaritetsprincipen är en betydande maktfördelningsprincip. Det gäller att få rätt makt på rätt plats. Därför menar vi att den bör vara en viktig utgångspunkt för all lagstiftning. Den bör införlivas som grund för den nationella svenska rätten, lämpligen genom införande i regeringsformen. Grundlagsförändringar bör alltid genomföras i brett samförstånd. Därför vill vi ge regeringen i uppdrag att förankra en sådan grundlagsändring och därefter framlägga förslag till riksdagen. Därför yrkar jag bifall till motion K215. Slutligen moment 14, författningsdomstol, är också det ett gammalt kristdemokratiskt krav som, trots att vi inte i år i den allmänna motionstiden aktualiserat kravet, gör att vi stöder det motionsyrkande i vilket detta krav framställs, dvs. Miljöpartiets motion K205, yrkande 6, vilket jag yrkar bifall till.

Fru talman! Nationaldagen i Sverige infaller som bekant den 6 juni. Detta datum år 1523 kröntes Gustav Vasa till svensk konung. Samma datum antogs regeringsformen år 1809. Också riksdagens första beslut om den nu gällande regeringsformen meddelades den 6 juni år 1973. Den 6 juni är alltså förbundet såväl med vår nationella frihet som med vårt samhällsskick. I de allra flesta länder är nationaldagen en allmän helgdag, dvs. en arbetsfri dag. Nationaldagsutredningen, som presenterade sitt betänkande i fjol, studerade hur det såg ut i tio länder i detta avseende. Sverige jämfördes då med åtta närliggande länder i Europa och dessutom med USA. Överallt är nationaldagen helgdag, visade det sig, utom i Sverige och Storbritannien, det senare något förvånande kanske. I Danmark firas Grundlovsdagen den 5 juni som nationell festdag med halv ledighet. Men i Tyskland, Norge, Belgien, som utredningen också granskade, är däremot nationaldagen helgdag liksom i en mängd andra länder. Det är helt enkelt det vanliga förhållandet utomlands att nationaldagen är allmän helgdag. Det brukar ofta sägas att nationaldagen utomlands firas med en annan glöd än i Sverige. Den 17 maj i Norge är exempelvis en stor folkfest som helst bör upplevas på plats. Anledningen till att man manifesterar en sådan glädje över den nationella friheten kan bl.a. vara att många medborgare har personliga minnen av nationell ofrihet. Sådana minnen finns inte på samma sätt i Sverige - dess bättre, kan man tillägga. Emellertid har firandet av nationaldagen i vårt land efter hand blivit intensivare, inte minst sedan svenska flaggans dag också blev nationaldag 1983. Bakgrunden är vår alltmer internationella värld som ökat behovet av att känna en nationell identitet. I Nationaldagsutredningen skriver man om vikten av en nationell gemenskap och om hur viktigt det är att svenska folket återtar sina symboler från de grupper som missbrukar dem. Det finns då också all anledning att göra som i så gott som alla andra länder, dvs. att göra nationaldagen till en allmän helgdag. Sedan bör nationaldagen förstås fyllas med ett innehåll också, och utredningen har en hel del förslag på den punkten. Jag tror att en av de moderata motionärerna strax kan bidra med en del färgstarka synpunkter på detta. Jag ser henne sittande i bänken utrustad med svensk bordsflagga och iförd Wärensdräkt. Varför har man då inte tidigare gjort den 6 juni till en arbetsfri dag? Länge fanns nog föreställningen att just vi svenskar inte behövde bry oss så mycket om de nationella symbolerna, kanske för att vi ändå var bäst på allt. Men denna illusion har brustit, och i dag är huvudinvändningen att det är dyrt att införa en extra helgdag. Nationaldagsutredningen beräknade att produktionsbortfallet skulle bli så stort som ca 4 miljarder kronor, vilket ju är en aktningsvärd summa. Slutsatsen blir därför att en annan arbetsfri dag bör försvinna när nationaldagen blir helgdag. Utredaren hade en mängd namnkunniga experter till sitt förfogande, såsom landshövdingen i Stockholm och överhovpredikanten. Dessutom medverkade en representant för Justitiedepartementet liksom företrädare för SAF, TCO och Industrins utredningsinstitut, likaledes som experter. Dessa gjorde en grundlig genomgång av alternativen och kom fram till att annandag pingst bör upphöra som arbetsfri dag. Skälen är bl.a. närheten till nationaldagen i tid och att annandag pingst ur kyrklig synvinkel, inte minst viktigt i sammanhanget, framstår som lämpligare att ta bort än alternativen trettondedag jul och Kristi himmelsfärdsdag, som också diskuterades. Utredningen beaktade naturligtvis också de sociala aspekterna. Med sociala aspekter menar man i detta sammanhang sådant som möjligheten till sammanhängande ledigheter och hänsynen till etablerade traditioner. Därför vill man t.ex. inte rubba Valborgsmässoafton. Därmed faller då också alternativet att ta bort första maj som arbetsfri dag, som annars brukar ha sina förespråkare. De led som marscherar till Internationalen och protesterar mot den sittande regeringen eller så är visserligen numera något glesa, enligt vad jag har kunnat se. Men också den traditionen kan vara värd någon respekt. Men första maj är förstås inte en dag för hela folket på samma sätt som nationaldagen. Efter moget övervägande kom utredaren fram till att den 6 juni bör bli helgdag och att annandag pingst bör upphöra som sådan. Den bedömningen delar vi reservanter. Låt mig kort nämna några ord också om den andra moderata reservationen, vilken också Folkpartiet stödjer. Den handlar om att Europadagen bör bli allmän flaggdag. Sverige är en del av Europa. Den viktigaste samverkan vi har är naturligtvis den som följer av vårt medlemskap i EU. Detta är dock långt ifrån det enda sätt som vi verkar på i det europeiska sammanhanget. Lika väl som vi flaggar för FN bör vi kunna flagga för det Europa som vi tillhör. En lämplig flaggdag är den 9 maj, datumet för Schumanplanen 1950, dvs. det första konkreta projektet för att bygga upp Europa efter kriget genom samarbete över gränserna. Fru talman! Jag står bakom bägge de moderata reservationerna men yrkar för tids vinnande endast bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag vill först till min glädje notera att Nils Fredrik Aurelius använder större delen av sitt anförande till det som vi är överens om, nämligen att Sveriges nationaldag självfallet bör vara en arbetsfri helgdag. Europa fick däremot komma litet på mellanhand Jag tycker egentligen att det är självklart att nationaldagen skall vara en arbetsfri dag. Det borde vara så självklart att jag nästan tycker att det är svårt att tala om det. Varför kan vi inte ha en folkfest där hela svenska folket kan ställa upp utan att hämmas av att man måste arbeta under den dagen? Det borde vara självklart för oss att besluta om detta, och frågan är om det inte så småningom kommer att bli så. Det finns ju mycket få invändningar mot detta. Det framgår av utskottets betänkande, där man säger att det finns tillräckligt utrymme för att markera denna dag. Det är en ganska svag avslagsmotivering. Centerpartiet har inte tagit direkt ställning till vilken helgdag man i stället skulle kunna ta bort - vi har också böjt oss inför det ekonomiska argumentet att en annan helgdag bör tas bort. Också jag tycker, så prästfru jag är, att mycket talar för att annandag pingst vore den lämpligaste helgdagen att ta bort. Vi har dock inte bundit oss för detta i Centern. När det gäller Europadagen är det ju alldeles uppenbart så att det är en EU-dag det är frågan om. Vi firar FN-dagen. Vi är internationalister och världsmedborgare. Vi tillhör självfallet också Europa. Men att då bara fira en bit av detta Europa, nämligen EU, tror jag definitivt inte har det allmänna och breda stöd hos folket som motiverar att man hissar en flagga den dagen. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 2.
Fru talman! Jag vill instämma i mycket av det som Birgitta Hambraeus sade om nationaldagen. Men jag måste ända fråga om hon inte tycker att det är dags att ta ett steg framåt i frågan och bli något mer konkret. Man har ju i många år talat i allmänna ordalag om att nationaldagen borde bli allmän helgdag, dvs. en arbetsfri dag. Skall denna fråga föras vidare måste man nog bli litet mer konkret. Man skulle lämpligen kunna ta fasta på vad denna mycket omsorgsfulla utredning som just har genomförts har kommit fram till. Enligt denna bör nationaldagen av kulturella, historiska, sociala och ekonomiska skäl bli allmän helgdag. Samtidigt bör annandag pingst försvinna som allmän helgdag. Att göra som Birgitta Hambraeus och Kenneth Kvist i reservationen, dvs. att bara tala allmänt om att nationaldagen bör bli helgdag, för inte frågan speciellt mycket framåt.
Fru talman! Jag tror att skillnaden mellan oss är hårfin. Formuleringar i en reservation kan man kanske ha synpunkter på, men jag tror inte att det blir några större svårigheter för oss att komma överens om vilken dag som skall tas bort. Att en dag skall tas bort har vi ju skrivit, och vilken dag det i så fall blir tror jag säkert att det går att bli överens om.

Fru talman! Alla nationers historia präglas, och har präglats, av perioder av kamp eller perioder av balans mellan olika sociala intressen. Det har varit en kamp mellan dem som har velat och vill topprida andra klasser inom det egna landet och samtidigt försöka topprida andra länders folk och dem som har kämpat för social rättvisa, frihet och internationell solidaritet. Detta präglar också vårt lands historia. Sverige har genomgått en många gånger smärtfylld utveckling genom århundradena fram till dagens demokratiska samhälle. Det har funnits perioder då vårt land utgjort en aggressiv och förtryckande makt gentemot länder och folk, inte minst i vårt grannskap. Det har funnits perioder då förhållandena i vårt land i mycket hög grad präglats av förtryck och fattigdom för breda folkgrupper. Än i dag har vi ett klassamhälle. Men de olika krafternas spel har skapat ett samhälle som inte är motsättningsfritt och inte utan oroande tendenser till nya, växande klasskillnader och segregation. Likväl är det ett samhälle i vilket det finns mycket av goda traditioner och ett gemensamt kulturarv. Sveriges historia är inte, som en gång sades, bara dess konungars utan framför allt dess bönders och torpares, dess indelta soldaters, dess arbetares och tjänstemäns, dess företagares och ingenjörers. Förvisso har historien präglats av strider inom och kring vår nation. Men den har lett fram till en väl fungerande och väl förankrad demokrati och till en väl fungerande folkrörelser och kultur. Historien är lärorik, även om den har såväl dystra som fängslande och ljusa kapitel. Karl Marx skrev en gång - och jag tycker att det är roligt att kunna citera honom - att ett folk som förtrycker andra inte kan frigöra sig självt. Detta är en utomordentligt viktig sanning, men saken har också en annan aspekt. Ett folk som inte ser ett värde i sin egen frigörelse och historia kan heller inte i längden utgöra ett stöd för andra folks frigörelse. Den som inte kämpar för och känner stolthet över sin nationella frihet och sin nationella tradition, har också svårt att vara solidarisk med andra som kämpar för sina nationella och demokratiska rättigheter. Om vi inte värnar och är stolta över våra nationella rättigheter och vår nationella frihet, hur skall vi då kunna utveckla en gemenskap med andra som kämpar för sina friheter? Hur skall vi då kunna utveckla en generositet mot andra folk? Hur skall vi då kunna visa att vi gärna delar med oss av vårt kulturarv och gärna låter det befruktas av, och befrukta, andra? I många länder firas en dag om året nationens dag. Visst kan detta göras på ett chauvinistiskt, storvulet och förljuget sätt - det finns ju motsättningar inom varje folk. Men det finns också samhörighet. När man inser att ett lands historia är produkten av ett motsatsernas spel, finns det ändå anledning att fira landets historia och dess självständighet. Jag anser att verklig internationalism kräver en sund nationalism. Det gäller att med trovärdighet tala om solidaritet med andra. Det kan man inte göra om man förringar sin egen nation, dess kultur, dess folk och dess historia. Vi måste tvärtom ha en tilltro till vår egen nation. Jag möter många invandrare som anser att vi svenskar brister i sådan tilltro när vi inte vågar sjunga nationalsången och inte vågar fira nationaldagen samtidigt som invandrare firar sina nationaldagar och sjunger sina nationalsånger. Vi möts inte riktigt av respekt när vi inte vågar göra det. Har vi en fast tilltro kan vi också låta andras kulturer befrukta oss. Då kan vi vara solidariska och generösa mot människor som tvingas fly och som söker en fristad i vårt land. Jag är internationalist. Jag har under en, i förhållande till min levnadsålder lång tid, eftersom jag började tidigt med politik, varit med och firat nationella minnesdagar för den internationella arbetarrörelsen. Jag har varit med i massor av demonstrationer. Jag har firat ANC:s årsdag. Jag har firat nationella bemärkelsedagar för Vietnam, för Kuba, för Chiles folk. Jag har flera gånger i mitt liv firat den 4 juli genom att protestera mot USA:s imperialism och visat min solidaritet med de amerikanska svarta och vita som kämpar för ett icke-rasistiskt demokratiskt samhälle. Jag kommer att fira sådana internationella dagar också framgent. Men varför inte också kunna fira den 6 juni? Den dag då vårt eget lands oberoende som stat en gång proklamerades genom valet av Gustav Vasa som kung 1523. Visserligen var det ett kungaval, och jag har just talat emot monarkin, men det markerar ändå vårt lands självständighet. Vår första demokratiska regeringsform dagtecknades 1809 och riksdagen beslutade om den nu gällande regeringsformen, eller i varje fall huvuddragen i den, just den 6 juni. Är det fult att säga att vår nations självständighet och demokrati bör firas? Jag kan inte inse det. Jag anser att den 6 juni bör vara en helgdag. Vi har ju helgdagar som är märkliga. Nils Fredrik Aurelius pekade på annandag pingst. På pingstdagen fylldes Kristi lärjungar av den helige ande och talade i tungor. Det är en viktig dag för kristna människor. Det skall man ha respekt för. Men av vilken anledning skall man ha dagen efter tungomålstalandet, då man vilar ut efter att ha fyllts av den helige ande, som en helgdag? Det har ju egentligen ingen biblisk grund. Jag menar att det vore rimligt att komma till slutsatsen att vi bör fira vårt lands frigörelse och demokrati med en fridag och kanske göra som moderaterna skriver i sin reservation, nämligen slopa annandag pingst som helgdag. Om vår nationaldag är en dag som markerar vår självständighet vill jag säga att jag är motståndare till att vi flaggar på en EU-dag, eftersom inträdet i EU innebär raka motsatsen, nämligen ett anslag mot vår nations självbestämmanderätt.

Fru talman! En gemensam historia, en gemensam kultur och en mångfald av kultur i Europa, i världen och i Sverige är viktigt. Det ger en grund för människors identitet och för vårt förhållande till omvärlden, till andra människor och andra folk. Självständighet och kunskap om den egna historien tror jag är avgörande för att man skall kunna förhålla sig på ett bra sätt till framtiden och sin omvärld. Vi ser emellertid varje dag att nationalism också kan vara något mycket farligt. Vi har sett utvecklingen i f.d. Jugoslavien. Vi har sett utvecklingen i f.d. Sovjetunionen. Vi har sett vad som händer i Östeuropa och i många andra delar av världen där nationalismen växer och är en grogrund för något som ofta kan utvecklas till något ohyggligt. Vi i Miljöpartiet har alltid strävat efter att inte medverka till att utveckla en osund nationalism. Jag tycker därför att det känns litet knepigt med det som debatteras i riksdagen just nu. Det som är den svenska nationaldagen i dag var ju tidigare bara en allmän svensk flaggdag. Moderaterna vill nu göra det till en helgdag. I sin reservation skriver de att det finns ett behov av att ytterligare stärka den svenska identiteten och vår nationskänsla. Vad är det egentligen för behov som finns? Är det ett behov som är viktigt att stärka? Är det detta att vi behöver stärka vår nationskänsla som är det stora problemet i Sverige i dag? Är det inte att öka solidariteten med andra folk som är det viktiga? Centern och Vänsterpartiet har också en reservation som inte är lika tydlig som moderaternas. Man talar om att det finns ett behov att ge nationaldagen ett större symbolvärde än vad den har i dag. Det är litet tragiskt när det gäller Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har alltid månat om att vara ett internationalistiskt parti. Efter att det kalla kriget nu är slut och världen har förändrats och när mängder av länder i Europa och världen i övrigt rustar ner har Vänstern börjat säga att man skall ändra politik och ha ett starkt försvar. Tidigare har vänstern alltid pläderat för att Sverige skall vara med och rusta ned det militära försvaret. Nu, efter det att det kalla kriget är slut, är man beredd att ändra inställning och gå med på den borgerliga linjen om ett starkt militärt försvar.
Fru talman! Just det. Jag skall nu göra kopplingen till det, fru talman. Kopplingen är uppenbar. Är det en ny linje i vänsterpartiets politik att vi skall satsa mer på nationaldagen och öka den nationella identiteten och symbolvärdet? Det har en koppling också till den ändrade försvarspolitik som man signalerar. Är det så att Vänstern i Sverige liksom vänstern och kommunisterna i Östeuropa är på väg att bli ett nationalistiskt parti? Det finns också en koppling när det gäller EU frågan. Moderaterna och Folkpartiet vill i betänkandet göra den dag då kol och stålunionen bildades till en allmän svensk helgdag. Det är naturligtvis en provokation mot den breda majoritet bland svenska folket som är emot att Sverige är medlem i EU. Det känns litet skrattretande att vi skall göra dagen för kol och stålunionens bildande till en svensk flaggdag. Bakom det ligger just att man i EU och bland de federalister som finns inom EU i Sverige för att skapa en europeisk union, ett Europas förenta stater, också vill bygga upp en europeisk nationalism. Är det ett steg på vägen för federalisterna i moderata samlingspartiet och folkpartiet att införa en flaggdag på EU nivå? Jag hade kunnat instämma om det handlat om något som gällt hela Europa, t.ex. Europarådets bildande. Men att Västeuropas EU-projekt, genom bildandet av kol och stålunionen, skall förorsaka en svensk flaggdag är litet märkligt. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet. Jag hoppas att vi inte får en stark nationalistisk rörelse i Sverige på samma sätt som man har fått i många andra länder i Europa.

Fru talman! Peter Eriksson använder begreppet nationalism på ett så oprecist och oklart sätt att det blir litet besvärligt att polemisera. Men låt mig ändå säga på följande sätt: Man talar om osund nationalism. Det finns naturligtvis en sådan. Frågan är hur man bäst bemöter den. Det finns också en sund nationalism. Det kan inte vara rimligt att koppla detta till att nationaldagen är helgdag. Då skulle det alltså finnas osund nationalism i alla de länder som har nationaldagen som helgdag. Det skulle bli den logiska slutsatsen. Det tycker jag är ett mycket konstigt resonemang. Kenneth Kvist talade faktiskt riktigt vackert om att det också finns en sund nationalism. Det finns ett värde för oss i att känna vår nationella identitet, för att just på den grunden kunna möta andra. Detta framhålls i den moderata reservationen. Har man tryggheten i sin egen kulturella identitet kan man också förstå att andra människor har en mycket respektabel och aktningsvärd känsla för sin nation. Om man tittar på de grupper som verkligen är osunda i sin nationalism ser man att de inte precis präglas av några större kunskaper om Sveriges kulturarv och historia. Det är, som bl.a. forskaren Heléne Lööw har visat i sina undersökningar, internationalistiska grupper som talar om något helt annat än det vi vill stå för, som är något positivt nationalistiskt. Peter Eriksson kopplar naturligtvis detta till sin EU-fobi. Det är helt orimligt att dra slutsatsen att vi skulle vara anhängare av något slags federalism för att vi hissar den svenska flaggan på Europadagen.
Fru talman! Den stora faran ligger naturligtvis inte i att människor får ledigt den 6 juni. Att man gör den svenska nationaldagen till allmän helgdag är i sig inte väldigt farligt. Men frågan är vilket Moderaternas nästa steg är. Detta är bara ett steg av många. Vilket är slutmålet för Moderaternas politik? Många människor i Sverige säger i dag att de är nationalister. Moderaterna vill kanske inte liera sig med dem. Men vilken är skillnaden mellan deras inställning och den moderata? Det är det som blir grumligt. Det är därför jag tycker att ni är ute och fiskar i grumliga vatten.
Fru talman! Jag tycker att det är en ganska provocerande jämförelse. Frågan är egentligen inte värd något svar. Jag försökte just antyda att dessa osunda grupper, enligt vad Heléne Lööw har visat, egentligen inte alls är nationalister, vilket många som inte har satt sig in i frågan - t.ex. Peter Eriksson - tror. De har internationellt samband. De står för något slags rasgemenskap. Det är något helt annat än det vi talar om i dag, nämligen att vi genom att slå vakt om våra svenska traditioner, vårt svenska språk och vår svenska historia skall få en säkerhet i vår identitet så att vi utan att tycka illa om någon annan också kan umgås i olika internationella sammanhang.
Fru talman! Tror Nils Fredrik Aurelius verkligen att detta är den rätta vägen, dvs. att fortsätta att stärka symboler? Är det inte en bättre väg att försöka få i gång en bättre historieundervisning i de svenska skolorna, t.ex.? Det tror jag kan skapa en mer genomtänkt och medveten syn på Sverige, svenskarna och omvärlden i framtiden. I det arbetet tror jag att vi kan vara överens. Denna typ av symbolpolitik, där man vill göra nationaldagen till något stort och festligt och hissa och omfamna den svenska flaggan, kan i och för sig ha sin bäring. Men jag tycker inte att det är rätt väg om man vill arbeta mot den ökade nationalism och det våld vi ser i världen och i Sverige i dag. Vi måste hitta andra vägar för att motarbeta den utvecklingen.
Fru talman! Jag skall inte gå in på Peter Erikssons lögnaktiga beskrivning av Vänsterpartiets inställning i försvarsfrågan, utan hålla mig till den andra frågan han talar om. Han framställer det som att det finns en motsättning mellan nationalism och solidaritet. Jag kan berätta för Peter Eriksson att jag kämpade för ett antikapitalistiskt, antiimperialistiskt och solidariskt Sverige långt innan Miljöpartiet fanns. Det gjorde jag av det skälet att jag tycker om Sverige, Sveriges folk och dess historia. Det är därför jag engagerar mig i politiken. Det är därför jag är solidarisk med andra folk som har kämpat för sin nationella suveränitet. Vietnam kämpade t.ex. för sitt oberoende. Det fanns en gemenskap i kampen för att slå vakt om de små staternas suveränitet som just hämtade näring i det faktum att Vietnams nationella frihetskamp var berättigad. Den byggde till stor del på nationalism, precis som vår solidaritet bygger på ett vaktslående om den egna nationen och dess rättigheter och friheter. Jag tycker verkligen inte att det är märkligt att vi firar vårt lands självständighet och demokrati genom en helgdag. Tycker inte Peter Eriksson att det är märkligare att vi firar annandag pingst, dvs. dagen efter tungomålstalandet? Han är ju för detta. Vad finns det egentligen för skäl till det? Varför vill Miljöpartiet fira denna något märkliga tilldragelse?
Fru talman! Jag är ingen varm anhängare av katolska helgdagar. Jag respekterar i mångt och mycket Vänsterns historia. Man har arbetat för internationalism, har jag en känsla av, i många år. Jag blir orolig när den nya partiprogramsgruppen i Vänsterpartiet meddelar att man kommer att sluta att arbeta för nedrustning, trots att det har varit en Vänsterpartilinje under många år. Vänsterpartiet säger nu att man vill ge nationaldagen ett större symbolvärde och göra den till helgdag. Vad står detta för? För den nya Vänstern en ny politik som är mer nationalistisk? I så fall tycker jag att det är viktigt att ni klargör det. Att det inte är så är naturligtvis ett mycket bättre besked. Jag hoppas att ni kan ge det beskedet.
Fru talman! Om Peter Eriksson hade lyssnat på mitt huvudanförande i debatten hade han hört att det just handlade om nationalism som grund för internationalism och solidaritet. Eftersom han återkommer till Vänsterpartiets syn på försvarsfrågor skall jag säga att vi arbetar för nedrustning, men att man tydligare har markerat att vi inte ser en isolerad svensk avrustning som ett politiskt handlingsalternativ för närvarande. Det har vi inte gjort tidigare heller. Det är egentligen en konstig debatt vi för. Nästan alla andra länder har en helgdag då man firar sin nations självständighet och historia med olika förtecken. En del förtecken är kanske inte smakliga. Men varför skulle vi i Sverige förminska oss själva? Förstår ni inte att denna förminskning av det egna landet leder till en otrygghet omkring den nationella identiteten som i sin tur leder till att man inte vågar vara generös mot andra, utan i stället tror att man skall hävda sig på andras bekostnad?
Fru talman! Min erfarenhet är inte att nationalism leder till trygghet gentemot andra, utan det är tvärtom. Därför är det väldigt grumligt tänkt när man säger att nationalism är grunden för internationalism. Jag tror inte alls att det fungerar på det sättet. Det är viktigt att man har en stark identitet. Men att utgå från nationalism när man möter andra människor och andra folk tror jag är alldeles fel. Det leder i stället till rädsla, motstånd och den typ av konflikter som vi ser och har sett de senaste åren i t.ex. f.d. Jugoslavien. Det är ett mycket olyckligt val av ord.

Fru talman! Jag talar för utskottets majoritet, och vi tillstyrker vårt betänkande. Jag skulle dock vilja kommentera två av de punkter som detta betänkande har aktualiserat. Den första gäller självfallet nationaldagen. Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand skriver att Sverige behöver stärka sin identitet. Jag tror kanske att det mer handlar om att det är svenskarna som behöver stärka sin identitet. Jag delar motionärernas syn att detta är en viktig fråga. Där står utskottet tillsammans med reservanterna också enigt. Men frågan är hur man gör detta. Vi är alla i denna riksdag och i svenska folket delaktiga i processen. Det är inget som görs en dag om året, oavsett om det är en flaggdag eller en helgdag med ledighet. Det är en process som vi alla skall och måste delta i. Det svenska är blågult. Men det är också nu i hög grad pluralistiskt och interkulturellt. Det är detta svenska som behöver manifesteras. Att göra den 6 juni till den helgdag för en kostnad av kanske 4 miljarder är knappast den enda vägen. Det kompenseras knappast av annandag pingst, oavsett vad man tycker om annandag pingst. När den 6 juni infaller mer mitt i veckan vet vi vilken tendens den veckan får att tappa tempo i både näringsliv och skola. Vi ser det t.o.m. här i riksdagen. Om man skulle göra den till en helgdag, skulle det då innebära att män och kvinnor i vårt land skulle gå man och kvinna ur huse för nationaldagen? I kyrkorna är erfarenheten den att helgsamlingarna börjar bli svaga redan efter påsk. I mitt parti vet vi att första maj går an att fira och är en fin och spännande högtid, även i ett politiskt komplicerat läge. Men partisamlingar efter första maj har vi svårt att samla. Jag tror därför att den 6 juni som helgdag mer skulle hylla vårsådden och IKEA än den svenska flaggan. Dessutom är en folkfest inget som man kommenderar människor till. Det är inget beslut som vi fattar här i Sveriges riksdag att vi skall ha folkfest en speciell dag. Vi anser att dagen skall fyllas med innehåll, och det går alldeles utmärkt att göra under nuvarande former. Dessutom är riksdagen plenifri den dagen, så vi kan medverka på vårt sätt. När det sedan gäller Europadagen är det naturligtvis fritt för var och en att flagga på den dag man tycker är viktig. Men att i nuläget med den debatt som pågår, och med de problem vi har med vår identitet att vara en del av EU, tror vi inte att en dag när vi firar att Tysklands och Frankrikes stålindustri fick en gemensam myndighet skulle stärka vår EU-identitet. I motionen dras parallellen med att FN-dagen är en flaggdag för att Sverige önskar ge uttryck för sitt stöd för de ideal som FN representerar. Den bilden är i nuläget inte enkelt överförbar till vårt EU engagemang. Fru talman! Sammantaget förvånar det mig därför att Moderaterna vill pungslå näringslivet på uppemot 4 miljarder för ett sådant om än så vällovligt syfte. Det förvånar mig lika mycket att man vill kommendera ut folket på gatorna. Vad som dock kanske förvånar mig ännu mer är Vänsterns helomvändning. Jag ser litet fram emot att se Kenneth Kvist på Skansen på nationaldagen iklädd någon vacker skaraborgsk nationaldräkt och tillsammans med kungen hissa flaggan. Men det är en omvändelse, och den har skett i 180 grader. talade Johan Lönnroth för Vänsterpartiet. Han anslöt sig då till den socialdemokratiska skepsisen i den här frågan. Men nu måste något ha hänt, och vi får väl se vad det kan innebära. Fru talman! Jag tillstyrker förslaget och yrkar avslag på de reservationer som finns.

Fru talman! Jag tycker faktiskt inte att man skall ironisera på detta sätt över människor som bär nationaldräkt. Det är en nationell sed som är också värd respekt, herr Sahlberg. Beträffande de 4 miljarderna verkar det som att herr Sahlberg inte har läst utredningens betänkande. Där framgår det mycket klart, och det gör det också av vårt förslag i vår reservation, att om man nu gör den 6 juni till en arbetsfri dag skall man i stället ta bort annandag pingst som helgdag. Knappt 4 miljarder är vad det skulle kosta om man inte gjorde någon indragning av någon annan helgdag när man inför den Sedan kan man diskutera när produktionsbortfallet blir störst. Det står faktiskt i utredningen, herr Sahlberg, att eftersom den 6 juni inträffar på olika dagar, stundom även lördag och söndag, blir egentligen produktionsbortfallet större om man har kvar annandag pingst. Å andra sidan uppkommer ibland vissa klämdagar, så sammantaget kan det kanske gå på ett ut. Men det är ingen nationalekonomisk förlust att byta dessa två dagar mot varandra. Det är naturligtvis ingen som vill kommendera ut några massor att fira vare sig svenska flaggan, Sverige eller något annat. Det är ingen som har föreslagit det. Hela tanken på att nationaldagen skall bli en helgdag beror på att det har blivit ett allt större intresse, spontant och frivilligt, att delta i olika manifestationer. Slutligen, herr Sahlberg: Inte kan det väl ändå vara rimligt, allra minst i ett internationellt perspektiv, att första maj, som bara firas av en liten del av befolkningen, skall vara arbetsfri dag, medan nationaldagen inte är det?
Fru talman! Respekten för historien har vissa begränsningar. Första maj skulle inte räcka, men Gustav Vasa skulle vara skäl nog. Vi kan diskutera länge i en seminarieövning hur vi värderar historien. Det finns ett antal traditioner att bevara. Det är ganska kort tid som diskussionen om en egen helgdag på nationaldagen har förts i vårt land. Som gammal kulturnämndsordförande har jag absolut ingenting emot folkdräkter, annat än möjligen avundsjukan att inte ha en egen, eller att komma i den om jag eventuellt hade haft en. Där tror jag att det snarare är frågan om det allvarliga i att nationaldagen bara får en karaktär av hembygdsdag. Det tror jag inte alls svarar mot de stora utmaningar som man talar om i motioner och reservationer. Jag tror inte att det är på det sättet som vi samlar nationens folk eller utövar en reell motkraft mot dem som i dag missbrukar såväl nationalsång som svenska flaggan. Det måste bli en modern folkets dag på ett alldeles speciellt sätt. När det sedan gäller placeringen i veckan flyttar nationaldagen runt medan annandag pingst ligger fast kvar på måndag. Nationaldagen kommer alltså att infalla på alla möjliga dagar. Min argumentation var ju att när den infaller på en tisdag, eller ännu värre på en onsdag eller torsdag, kommer den att dra med sig flera dagar. Den nationalekonomiska beräkningen är nog inte så alldeles enkel att göra. Jag tror inte att det räcker att hävda att annandag pingst är jämförbar ekonomiskt. Det pekar utredningen också på.
Fru talman! Utredningen pekar på att det räcker och att de är jämförbara av skäl som jag angav i mitt förra inlägg. Jag skall inte upprepa mig. För klarhetens skull vill jag bara tillägga en sak beträffande första maj. Det är inte så att jag eller någon annan föreslår att det är första maj som skall upphöra som arbetsfri dag. Det framgick också av mitt huvudanföranden. Det har kanske funnits en sådan diskussion, och det kan väl finnas skäl för det också. Men jag tycker, som jag också sade i mitt huvudanförande, att även en sådan tradition är värd respekt. Låt vara att den inte omfattar hela folket, och låt vara att den i formell mening inte har varit helgdag så länge. Om jag minns rätt är det sedan 1939. Däremot finns det all anledning att göra som i andra länder, nämligen att göra nationaldagen till en helgdag. Det är detta några av oss har argumenterat för här.
Fru talman! Jag är tacksam för att Nils Fredrik Aurelius backade i frågan om första maj. Jag tror att vi mår väl av att inte aktualisera den diskussionen igen. Den har infekterats ganska mycket genom åren. Vi får väl återkomma till frågan om den ekonomiska beräkningen också. Till slut noterar jag i det här sammanhanget att i min almanacka för nästa år finns det en liten festlig asterisk på den 6 juni där det står: Vid pressläggning är det ännu oklart om denna dag skall bli allmän helgdag. Det finns tydligen moderata vänner i almanacksförlaget. Men så blir det nu inte, i alla fall inte 1996.
Fru talman! När man skall försöka ironisera skall man alltid tänka sig för ett varv. Pär-Axel Sahlberg försökte måla upp en bild av att jag skulle befinna mig på Skansen med kungen osv. Det är kanske möjligt att jag någon gång i livet kommer att göra det. Intet mänskligt är mig främmande. Men faktum är att vi nyss i kammaren diskuterade frågan om övergång till republik. Då var inte en enda socialdemokrat, vars parti dock har detta i sitt partiprogram, uppe i talarstolen och förfäktade att man var för demokrati. Då var det tysthet och underdånighet gentemot monarkin som gällde från den socialdemokratiska sidan. Jag tror att den här typen av arrogans och ironi gentemot dem som vill lyfta upp firandet av nationaldagen - vilket nästan alla andra stater gör - är till skada för arbetet för en sund nationalism som grund för en verklig internationalism.
Fru talman! Jag tror inte att vi skiljer oss åt när det gäller avsikten och vad vi vill uppnå med en stark och sund nationalism. Jag tror inte heller att skiljelinjen mellan oss går i om nationen har en kung eller president som symbol i ledningen. Därför tror jag inte heller att det är frågan om en helgdag den 6 juni som gör att vi får en gemensam nationell känsla. Jag tror inte att det är något som vi kan tillskapa, men vi skall självfallet aktivt arbeta på det. Vi kan vara gröna av avund när vi ser på våra norska grannars firande av sin dag, men vi skapar inte en sådan dag genom ett klubbslag här i riksdagen. Det som förvånar mig mest är ändå den förändring som skett i Vänsterpartiet. Kenneth Kvist argumenterar ju delvis utifrån att nu, som jag uppfattar det, vilja kompensera sitt mer revolutionära förflutna med denna helomvändning. Det kan hända att det är en lösning, men jag tror inte det löser frågan om den sunda identiteten och en stärkt nationalkänsla i vårt land.
Fru talman! Om man inte gör en helgdag blir aldrig nationaldagen en helgdag. Pär-Axel Sahlberg har ju rätt i den logiken. Men någon gång måste man ju börja om man vill utveckla någonting till något. Det är väl som det gamla ordspråket säger: För lata svin är marken alltid frusen.

Fru talman! Jag är ledsen över att jag inte fick ha med mig min svenska flagga upp på talarstolen, men jag skall följa reglerna. Jag tror att det är viktigt. Jag vill fråga er som sitter här när ni bjöd in några vänner att fira den 6 juni. Bjöd ni in några svenskar, bjöd ni in några utlänningar att komma hit och vara med om den festliga dagen? Nej, det gjorde ni säkert inte. Det kan ni inte göra eftersom den 6 juni faktiskt inte är helgdag. Förra året blev jag inbjuden till 17 maj i Norge. Det var fantastiskt. Några har tidigare sagt här att sådant kan vi inte tillskapa. Det går inte. Det är klart att det inte går på ett år. Men det går säkert på tio år. Jag skall komma tillbaka till det. Det som händer i Norge den här dagen är att det är en familjens samling. Man träffas till lunch, familjen samlas och sedan går man ut och firar nationen, Norge. Detta är något som är naturligt. Det är en vanlig fest för vanliga människor som alla deltar i. Jag tror inte alls att inte vi i Sverige skulle kunna göra det. Jag tror också att det som händer i Frankrike och Danmark beror på att det är en lång tradition som har byggts upp. Jag tror att många svenskar skulle vilja delta i detta och börja arbeta på det. Under tio år har jag försökt att sätta i gång detta i Sverige. Jag vet att det faktiskt går. Jag tycker att den utredning som Carl Erik Hedlund ledde visade på att det har skett en stark förändring. Vi har hört här tidigare att Vänsterpartiet delar vår uppfattning att det är bra att ha en nationaldag, att man faktiskt en dag om året kan få tala om sitt land och sin nationalkänsla och visa sin nationalkänsla. Det beror på flera saker. En sak är att kunskapen har ökat, och det oroar mig när jag hör miljöpartisten Peter Eriksson tala. Kunskapen om interkulturella frågor har ökat enormt. Det finns en enorm forskning som visar på hur man skapar motsättningar och konflikter, men också hur dessa konflikter kan lösas upp. Jag känner en stor oro inför att Peter Eriksson tror att det är det internationella som skall skapa solidaritet. Vi vet ju att det är precis tvärtom. Om man inte lär sig svenska kan man inte heller lära sig ett främmande språk. Detta är en oerhört viktig kunskap som forskningen nu visar på. För att kunna bli internationell och vara öppen mot andra måste man ha en egen identitet, man måste våga vara svensk först, och man måste kunna sitt eget språk, svenska. Innan vi hade den här kunskapen skulle man möjligen kunna försvara detta att vi inte brydde oss så mycket om vårt svenska språk, men i dag när vi vet vad det betyder att ha ett eget språk måste vi värna både om det och om den svenska identiteten. Jag hoppas att Miljöpartiet sätter sig ner och studerar den forskning och den kunskap som finns i de här frågorna och följer den utveckling som vi faktiskt har. Jag skulle vilja föra fram precis motsatt argumentation när det gäller Bosnien. Här har man faktiskt tryckt ner naturliga nationalkänslor. Det är när man gör det, när man förnekar att de finns, som det blir krig. Men om man låter varje människa ha sin egen identitet går det bra. Nationaldagen har ju faktiskt bara tio år på nacken. Det var 1983 som den firades första gången. Då hade vi tidigare firat den 6 juni som svenska flaggans dag. Det är också litet förvånande att ett land som Sverige inte har haft nationaldag under en längre tid. Under de här åren har det skett en ganska kraftig utveckling. Den första gången jag som VD i Positiva Sverige skickade ut en broschyr med nationalsången till alla Sveriges skolbarn skrevs det i massmedierna att vi ville provocera barnen till att sjunga nationalsången. Det säger en del om läget i landet då. Numera efterfrågas de här broschyrerna, och man sjunger nationalsången. Men fortfarande hör jag att en del rektorer säger att de inte vill sjunga nationalsången därför att det finns invandrare på skolan. Då är vi tillbaka till det som någon redan har påpekat i debatten i dag, nämligen att det är invandrare som vill fira nationaldagen, att det är invandrare som vill sjunga nationalsången. Vid en examen som jag deltog i ville rektorn inte ta upp nationalsången. Då reste sig en svart flicka upp och började sjunga, och då kunde ju rektorn inte hindra det. Det finns alltså många krafter som står bakom den här tanken. Jag håller helt med dem som har sagt att det inte bara kan bli fråga om en allmän helgdag. Herr Sahlberg menar ju t.o.m. att den 6 juni skulle bli en dag för IKEA. Det är självklart att nationaldagen skall bli en dag som fylls med innehåll. Det finns redan rader av uppfinningsrika människor över hela landet som kämpar på och som ordnar saker. Här i Stockholm t.ex. är Skansen numera så fullt att man diskuterar möjligheten att förlägga firandet till Stadion, där många fler människor skulle få rum. Fru talman! Jag menar att underlaget, möjligheterna för att fira nationaldagen är stora. Jag vill också ta upp en annan sak, som säkert skulle kunna utvecklas. Många kommuner delar ju nu den 6 juni ut medborgarskapsbevis till sina nyblivna svenska medborgare. Det har uppskattats oerhört. På det sättet kan nationaldagen bli en dag för både våra nya svenskar och våra gamla svenskar. Och som sagt - att hissa flaggan är också något vi gör allt oftare. Men det är ju inte bara för de yttre festligheternas skull som vi behöver nationaldagen. Det är minst lika mycket fråga om ett inre behov. Vad krävs av den svenska identiteten? Några här har talat om en "grumlig nationalkänsla". Jag menar att väldigt många svenskar inte ens har fått diskutera vad en nationalkänsla innebär. Hur byggs den upp? Vad har den för uttryck? Vi har i Sverige varit rädda för att över huvud taget nudda vid den diskussionen. Jag tror att vi måste börja göra det. Vi måste börja diskutera vad en svensk identitet betyder, vad det betyder att våga vara stolt över att vara svensk. Vi måste också kunna diskutera motsatsen, dvs. hur kommer det sig att svenskar inte är stolta över sitt eget land. Att vara stolt över sitt land är ju något oerhört självklart. Om man inte är stolt över sig själv, vem skall då vara stolt över en? Om man inte bryr sig om vad man själv gör, vem skall då bry sig om det? Om man inte är stolt över sitt eget land, vem tar då ansvar för det? För mig är det här oerhört viktiga frågor. Det är oerhört viktigt att se att det yttre symboliska firandet av den 6 juni som helgdag, som nationaldag också har inre mycket påtagliga konsekvenser, som kan ge upphov till en starkt förbättrad konkurrenskraft men också en mycket starkare identitet. När vi skulle gå med i EU var det ganska många som blev nyfikna på Sverige. Vad var egentligen Sverige för ett land? Plötsligt kom Sverige på kartan på ett alldeles nytt sätt. Då började man undra vad det var för bild vi visade upp av Sverige. Ja, vi var ett land som inte hade någon nationaldag, men vad stod vi för i övrigt? Vilka är det viktigaste svenska egenskaperna? Det var väldigt svårt att tala om. Jag tror ändå att det är viktigt att tala om den saken. Vad är det som kännetecknar Sverige? En sak som kännetecknar Sverige är vårt behov av att hylla vår natur, att vara ute i naturen. Därför är den 6 juni en väldigt bra dag att fira nationaldagen. Det är ju då som Sverige är som allra vackrast, eller hur? Det finns också en annan sak som är viktig att ta upp i det här sammanhanget, nämligen att andra länder firar sina nationaldagar. Vad skall vi bjuda våra utländska vänner på? Jag tycker att vi skall kunna bjuda dem till Sverige den 6 juni och att vi en gång om året faktiskt kan hylla Sverige. Jag skulle vilja att det i lagtexten stod: Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning söndagar, däribland påskdagen, den första maj, juldagen, annandagen, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Med det vill jag yrka bifall till reservation 1 och tacka för ordet. Jag hoppas att det som herr Sahlberg sade tidigare stämmer, dvs. att det bara är en tidsfråga innan nationaldagen i Sverige blir helgdag. Jag vill också skicka med till justitieministern att det är intressant att diskussionen om nationaldagen avfärdas med en enda mening.

Fru talman! Vi avfärdar inte nationaldagen med en enda mening. Det vi ifrågasätter är att den görs om till en helgdag, med de konsekvenser det kan få. Jag tror att Birgitta Wistrand annars är på rätt spår när det gäller den interkulturella processen. Jag tror att om vi svenskar är delaktiga i våra flyktingars och invandrares firande av sina nationaldagar, ökar pressen på oss att bli medvetna om vad vi har och hur vi uttrycker det. Det är så man tydliggör sin egen identitet. Egentligen är det själva grunden för hur en sann och riktig dialog går till. Jag vill gärna lyckönska Birgitta Wistrand och många andra som arbetar för att utveckla nationaldagen. När den utvecklingen har kommit en bit på väg kommer det att bli uppenbart att tiden den 6 junikvällen, en vacker sommarkväll, inte räcker till, och då kommer frågan att få ny aktualitet här. Jag lovar inget, men visst skall vi vara redo att ta steg i den här riktningen när det visar sig att behovet finns. Dialogen måste ändå komma i gång. Folket måste resas. Jag tror att flyktingars och invandrares syn på både sina egna nationaldagar och vår nationaldag är något av en nyckel i det här sammanhanget.
Fru talman! Det var faktiskt justitieministern jag talade om. Det är hon som i propositionen 1994/95:100 avfärdar nationaldagsresonemanget i en enda mening. Jag menade inte att ni gör det i utskottet. Det är förvånande att vi i Sverige skall delta vid andra länders nationaldagsfirande men att vi inte skall ha någon egen nationaldag att bjuda in invandrarna, de nya svenskarna till. För mig känns det väldigt konstigt. Det är ungefär så vi resonerar i andra sammanhang. Vi skall självklart köpa aktier i andra företag utomlands, vi skall självklart ha sommarhus utomlands, men hit till Sverige skall inga andra få komma. Vi skall helst inte ha några turister, vi skall inte ha några utifrån som köper sommarhus här, vi skall inte tillåta internationella investeringar i Sverige. Det går inte. Vi lever i en internationell värld, vi måste föra den här dialogen, och vi måste ställa upp och ge något vi också. Vi kan inte bara tro att vi skall få av dem. Vi måste kunna säga: Om vi kommer till er den 17 maj, så kommer ni till oss den 6 juni. Om vi går på en grekisk högtid, måste vi kunna bjuda tillbaka den 6 Den här folkliga uppslutningen finns. Jag kan bjuda in herr Sahlberg till många ställen i Sverige där det kommer tiotusentals människor. Det skall bli ett nöje. Jag skall skicka 10-20 inbjudningar. Vi här i riksdagen är ju lediga då. Alla andra är inte lediga den 6 juni, men herr Sahlberg är ledig och jag med.
Fru talman! Jag har litet svårt att känna igen mig i den negativa lista på allt vi inte vill som Birgitta Wistrand beskriver, men jag vet å andra sidan inte vilka som är "vi" i det här resonemanget. Jag tror inte att det främst handlar om att vi skall gynna resebolagen att starta storskaliga charterresor mellan nationerna för att vi skall fira varandras nationaldagar. Jag ser det snarare som en möjlighet för oss i vårt eget land att få en fördjupad identitet. Då är det bra att vi kan fira Norges, Greklands och andra länders nationaldagar och också fira den svenska och att vi på det sättet kan se hur utbytet kan växa fram. Jag har talat vid flera nationaldagar - dock inte för 10 000 människor, men jag var nöjd med dem som var där, och vi hade det trevligt.
Fru talman! Jag har försökt göra en jämförelse med den tidigare rådande svenska inställningen - som nu håller på att försvinna - som har inneburit att vi har kostat på oss att köpa sommarhus i andra länder men inte tillåtit utlänningar att köpa hus i Sverige. Jag menar självfallet inte att vi skall ha den typen av inbjudningar till nationaldagen, utan det skall ske i Jag är mycket tacksam för de positiva orden.

Fru talman! Jag tänkte bara kommentera Birgitta Wistrands inlägg, eftersom jag tyckte att hennes jämförelse i den här diskussionen var hårresande. I övrigt har det varit en ganska intressant diskussion, om nationalism verkligen är en grund för internationalism. Birgitta Wistrand sade, om jag inte helt missuppfattade henne, att man måste lära sig svenska innan man kan lära sig andra språk. Jag tror att det är sant, särskilt för dem som växer upp i Sverige. Men att ha det som en grund för att man måste vara nationalist för att bli internationalist synes mig mycket märkligt. Att dessutom hävda att forskningen står bakom sådana rön är litet övermaga. Jag har också en fråga till Birgitta Wistrand. Det var intressant att det i slutet av hennes anförande kom en liten kläm, att om vi nu lyckas stärka nationalkänslan och får ett ordentligt firande av Sveriges nationaldag kommer det att leda till stärkt konkurrenskraft. Är det egentligen det som är syftet?
Fru talman! Jag förstår att det känns svårt för er att gå med på att det finns forskning som tar upp de här frågorna. Men jag kan vid något senare tillfälle erbjuda en lång litteraturlista, som visar att de här sakerna är väl dokumenterade. Det gäller just att det först krävs en stark nationalkänsla för att man skall kunna bli internationell. Alla behöver en egen nationalitet för att bli internationella. Jag tycker inte alls att det är något fel med konkurrenskraft, utan det är väldigt bra - annars kan Sverige inte överleva. Jag hoppas att också Peter Eriksson vill att Sverige skall överleva.
Fru talman! Jag har bara svårt att se varför det skulle leda till stärkt konkurrenskraft om nationaldagen blev helgdag. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Om Birgitta Wistrand kan visa mig seriös forskning som säger att nationalism är en grund för internationalism är jag mycket intresserad, och jag lovar att titta på det.
Fru talman! Det är alltså den nationella identiteten som vi talar om. Nationalism har ju för svenskar blivit någonting som är oerhört fult. Vi talar om att sakna nationell identitet; då kan man inte heller bli internationell. Vi har inte varit särskilt ordentliga när det gäller grammatiken i denna debatt, så jag tycker därför att det är viktigt att säga att det är nationell identitet vi talar om. Jag skall överlämna den här litteraturlistan.

Fru talman! Lagutskottets betänkande rörande längre upphovsrättsligt skydd och droit de suite grundar sig på en proposition som regeringen lade fram i våras och i vilken regeringen ursprungligen hade tänkt sig ett ikraftträdande av lagen redan den 30 juni i år. Då det emellertid visade sig att frågan om återuppväckande av rättigheter vållat viss uppmärksamhet bland flera av EU:s medlemsländer och det även ifrågasatts om direktivet med tvingande verkan påfordrade att redan utlöpta skyddstider skulle återuppväckas, beslutade utskottet dock att uppskjuta den slutliga behandlingen av hela ärendet till denna höst. Under tiden skulle man avvakta hur en del medlemsstater avsåg att hantera frågan. Lagförslaget går i huvudsak ut på att man nu inför en till upphovsrätten knuten ersättning åt endast bildkonstnärer då deras verk vidareförsäljs yrkesmässigt, dvs. att man nu inför det som i den franska rätten brukar benämnas droit de suite i den svenska upphovsrättslagen.

Vidare föreslås - i syfte att uppfylla ett EU direktiv - att skyddstiden för upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk i allmänhet skall sträckas ut från nuvarande 50 år till 70 år. Fru talman! Vi moderater markerade redan i våras starka tvivel på rimligheten i och av att införa en lag om droit de suite, alltså en rätt till ersättning vid yrkesmässig vidareförsäljning av konst. Vi menar, att om det vällovliga syftet är att förbättra nu levande bildkonstnärers villkor uppnås detta inte i någon betydande mån genom förslaget, utan det borde kunna lösas på andra och bättre sätt. Såvitt vi kan förstå saken kommer nämligen förslaget i huvudsak att gynna redan väletablerade konstnärer samt arvingar till ett fåtal sedan länge avlidna konstnärer, vars verk med tiden nått höga pekuniära värden. Vi ifrågasätter också det principiellt rimliga i att särbehandla just bildkonstnärer i detta sammanhang. Man skulle nämligen kunna tänka sig att andra konstnärliga yrkesutövare, t.ex. arkitekter, också kunde komma i åtnjutande av en sådan här ersättningsrätt.

Företrädare för konsthandeln har också, fru talman, uttryckt oro för - och vi moderater delar den oron till fullo - att en vidareförsäljningsavgift kan komma att driva handeln med konst "under jord", dvs. på svarta marknaden och/eller utomlands till länder som saknar eller nonchalerar liknande regler. Vi har också noterat att det inom EU inte finns - och troligen heller inte kommer att påbjudas - något direktiv om införande av droit de suite som gör att det av den anledningen skulle finnas skäl för Sverige att överväga eller uppfatta sig förpliktigat att införa en motsvarande ersättningsrätt. Och om man nu över huvud taget skall ha en sådan ersättningsrätt vid yrkesmässig vidareförsäljning menar vi under alla omständigheter att en differentiering av avgiften bör eftersträvas för att, om möjligt, motverka risken för att svensk konstmarknad förlorar en stor del av sina uppdrag till länder utan sådana här avgifter eller till marknader som nonchalerar regler av liknande slag. Fru talman! Med hänvisning till vad jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. I samma betänkande tar utskottet upp frågan om längre upphovsrättslig skyddstid. Regeringen föreslår nämligen, med hänvisning just till ett EG-direktiv av den 29 oktober 1993, att en harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter skall införas. I praktiken innebär det här att man nu föreslår en förlängning från nuvarande 50 år till 70 år och att vissa övergångsbestämmelser skall gälla till skydd för tredje man. Fru talman!

Frankrike följde ganska snart efter med att också införa 70 Det aktuella EG-direktivet fanns redan när Sverige blev medlem i EU. Vi har inte kunnat påverka det i någon del. Vi moderater anser heller inte att just detta direktiv är bra. Vi ser heller inga direkta kulturpolitiska motiv för ett förlängt upphovsrättsligt skydd. Det kommer snarare att förorsaka stora kostnader och andra administrativa olägenheter för t.ex. radio och TV, som använder sig av sådana fria verk som nu på nytt blir skyddade. Villkoren för nu levande konstnärer och författare berörs över huvud taget inte av den 20-åriga förlängning som det här är fråga om. Förslaget tar endast sikte på arvingar i andra och tredje led eller andra som kan härleda en rätt till verk, vars upphovsmän varit döda i mellan 50 och 70 år. Vi vänder oss också mot att regeringens förslag avses få retroaktiv effekt. Förslagets effekter för medier, kulturinstitutioner och förlag berörs över huvud taget inte, vilket vi anser vara en stor brist. Ej heller berörs konsekvenserna av att nu verksamma författares och andra konstnärers behov av att fritt kunna utnyttja äldre fria verk när det gäller ombearbetningar och nytolkningar i betydande mån kommer att kringskäras. Risk kan t.o.m. sägas föreligga för att förslaget kan komma att hämma viss nyskapande konstnärlig verksamhet. Vi anser därför att regeringen med skärpt uppmärksamhet måste följa effekterna av denna nya lagstiftning och att, i den mån den behöver ändras, får det ankomma på regeringen att inom EU kraftfullt verka för att en ändring av direktivet kommer till stånd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Avslutningsvis vill jag med stöd av vad jag här har anfört yrka bifall också till reservation nr 8.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till förslaget att regler om s.k. droit de suite införs i upphovsrättslagen. Droit de suite låter konstigt och klingar inte speciellt svenskt. Man kan kanske säga att förslaget i sin helhet inte heller är särskilt svenskt. Det behöver i och för sig inte betyda att det är dåligt i alla dess delar. Förslagen i detta betänkande är alltså föranledda av ett EG-direktiv. Droit de suite är den i juridiskt språkbruk vedertagna beteckningen för en till upphovsrätten knuten ersättning till bildkonstnärer när deras verk vidareförsäljs. Det är viktigt att bildkonstnärerna får ordnade förhållanden och rimliga ersättningsregler för att kunna fungera och fortsätta att berika vårt kulturliv. Från Centern hyser vi inte de farhågor som föregående talare anförde från talarstolen. Jag överlåter i övrigt debatten med föregående talare till utskottets talesman Att införa den föreslagna ersättningen är ett steg i rätt riktning, som jag sade tidigare. Men från Centerns sida vill vi gå ett steg längre. Regeringens förslag omfattar endast yrkesmässig försäljning av konstverk. All privat vidareförsäljning av konst lämnas därvid åt sidan. Det innebär att konstnärerna går miste om rättmätiga ersättningar jämfört med när verk säljs yrkesmässigt. Det rör sig i de flesta fall om verk av mindre kända konstnärer och amatörer. Med den ordning som nu föreslås gälla missgynnas de i förhållande till de stora, redan etablerade konstnärerna. Vi vill värna de små och svaga även här. Därför menar vi att regeringen borde ha övervägt möjligheterna att införa en ersättning också för konst som säljs privat. Vi har föreslagit det i vår motion. Vi har inte haft framgång i utskottet och har reserverat oss. Centern står givetvis bakom den motionen och reservationen. Jag avstår med hänsyn till kammarens tid från att nu yrka bifall till reservation nr 5 i betänkandet. Vi har också velat gå längre när det gäller antalet konstnärer och verk som skall omfattas av ersättningen. Enligt propositionens förslag skall miniminivån för ersättningen läggas på 10 % av basbeloppet. Det skulle innebära att alla konstverk som understiger Det tycker vi missgynnar de mindre kända konstnärernas verk i förhållande till dyrare verk av kanske mer etablerade konstnärer. Vi har i motionen föreslagit att minimisumman läggs på 3 % av basbeloppet. Det var ett förslag som också vann kulturutskottets bifall när man yttrade sig till lagutskottet. Efter diverse budgivning har en majoritet av lagutskottet hamnat på en miniminivå om 5 % av basbeloppet. Vi har ifrån Centern medverkat till att nivån har bringats ner i förhållande till regeringens förslag och kan ansluta oss till detta förslag. Vi menar att frågan har förts framåt i betydande omfattning genom att minimiprocenten halverats i förhållande till regeringens förslag, vilket i sin tur innebär att betydligt fler konstverk och konstnärer kommer att omfattas av ersättningen. Jag noterar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte varit lika kompromissvilliga. Att ensidigt vidhålla ett ursprungsförslag och vägra medverka i en kompromiss kunde inneburit att ingen förbättring åstadkommits för de mindre etablerade konstnärerna. Den risken ville inte Centern ta. Därför har vi medverkat till denna lägre miniminivå på 5 % i förhållande till regeringens ursprungsförslag på 10 %. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del. I vår centermotion L36 har Marianne Andersson och jag föreslagit i yrkande nr 3 att den organisation som företräder upphovsrättsinnehavarna skall träda in i fall där normalt Allmänna arvsfonden inträder. En sådan ordning skulle enligt vår uppfattning främja kulturarbetarna bättre och stimulera det konstnärliga arbetet. Kulturen skulle berikas ytterligare i det här fallet, liksom utskottet gjort i fråga om sänkningen av miniminivån för stödet, som jag nyss berörde. Utskottets majoritet har inte ansett sig vara mogen att gå på den linjen, varför jag yrkar bifall till reservation nr 6 i utskottets hemställan. Om konstnärernas organisation får det stöd som skulle utgå då inga arvingar finns, stannar stödet inom kulturarbetarkåren och kan omformas till ett generellt utformat stöd till bildkonstnärerna. Jag måste fråga majoriteten varför ni vill missunna konstnärerna de pengar som kommer från deras egna verk. Logiken hade bjudit att utskottet även här tillmötesgått motionsförslaget från Centern. Fru talman! Låt mig sedan vad beträffar andra delar av förslagen i betänkandet säga att vi från Centerns sida ställt oss bakom dem. När det gäller förlängningen av skyddstiderna, framför allt den retroaktiva verkan som föreslås, har vi gjort det med stor tvekan. Det här förslaget är i sin helhet föranlett av ett EG-direktiv. Annars skulle vi aldrig ha kommit på tanken att hitta på något så dumt. Nu börjar allt fler länder att anta reglerna. Därför har vi inte velat att Sverige skall sära ut sig i det här fallet. Vi förutsätter emellertid att Sverige genom regeringen verkar för att vi kommer tillbaka till mer rimliga upphovsrättstider och att retroaktiviteten tas bort. Med det anförda yrkar jag bifall till övriga delar av hemställan.

Fru talman! Lagutskottets betänkande nr 1 behandlar upphovsrätt, som ni har förstått. Detta är ofta obekanta och svårförståeliga frågor för vanligt folk, icke desto mindre är det viktiga och värdefulla angelägenheter för berörda parter. Det kompletta rättssamhället skyddar medborgarnas hela intressesfär, alltså även s.k. intellektuellt ägande av exempelvis litterära och konstnärliga verk, av uppfinningar och av varumärken. Så sker genom immaterialrätten. Detta är ett speciellt rättsområde och det kännetecknas av en komplicerad regelbildning med nödvändig och helst global harmonisering av regleringen. Dessutom påverkas immaterialrätten ofrånkomligen av den pågående snabba och omfattande IT-omvandlingen i vårt samhälle. Nu förstärks upphovsrätten, alltså rätten till litterära och konstnärliga verk, inklusive s.k. närstående rättigheter, genom att skyddstiden förlängs från 50 till 70 år. Härmed uppnår man en rättslig EU-harmoni, dvs. samma regler gäller i samtliga EU-länder. Det här är ett utomordentligt viktigt steg på vägen mot en global harmonisering. Samtidigt får vi en upphovsrättslig nyhet i svensk rätt. Äntligen, påstår jag, införs droit de suite, alltså en rätt för bildkonstnärer att få ersättning vid vidareförsäljning av deras bildkonstverk. Denna rätt finns sedan flera år i de allra flesta EU-länderna. Detta är också en mycket angelägen svensk kulturpolitisk åtgärd. Beklagligtvis är den föreslagna ersättningsmodellen otillfredsställande. En lämplig modell skall både tillgodose syftet att ge bildkonstnärerna drägliga ekonomiska villkor och samtidigt bibehålla de framtida möjligheterna för en fungerande andrahandsmarknad inom svensk konsthandel. Detta kräver mer nyanserade ersättningsmodeller, där exempelvis ersättningsprocenten trappas ned i takt med skyddstidens förlopp eller i takt med försäljningsprisets storlek, samtidigt som minimiprisnivån anpassas på lämpligt sätt. Dessutom, vilket är utomordentligt viktigt, bör man eftersträva att finna en gemensam modell i vart fall inom hela EU-området. Mot denna bakgrund menar Folkpartiet att regeringen bör överväga nya ersättningsmodeller för droit de suite och återkomma med förslag till riksdagen. I avvaktan på att vi får en ny modell bör den av lagutskottets majoritet beslutade - om än fyrkantiga - Fru talman! I betänkandet berörs även den övergripande problematiska relationen mellan informationsteknologin och immaterialrätten. IT-samhället utvecklas i allt snabbare takt, men den erforderliga lagstiftningen släpar efter och särskilt gäller detta upphovsrättslagen. På tidningsområdet, där det pågår en särskilt snabb IT-utveckling, föreligger redan akuta problem. Här kan faktiskt en gammalmodig lagstiftning bromsa en allmänt önskvärd verksamhetsutveckling. I det nya medielandskapet krävs moderna upphovsrättsregler, som möjliggör lösningar som tillgodoser båda parters berättigade intressen. Detta ger lagstiftaren ett särskilt ansvar att ta erforderliga initiativ för att det lagstadgade upphovsrättsliga skyddet skall tjäna sina syften och inte urholkas på grund av i och för sig välkomna tekniska framsteg.

Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation nr 4 och i övrigt till utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Vänsterpartiet har under en följd av år motionerat om en reform till stöd för bildkonstnärerna. Till skillnad från många andra yrkesgrupper är bildkonstnärer sällan eller aldrig arbetslösa, däremot ofta inkomstlösa. Därför är vi mycket glada åt att regeringen nu har lagt fram en proposition som innebär att bildkonstnärerna får ekonomisk ersättning när deras alster säljs vidare. Ett trettiotal länder har liknande system, och redan 1920 infördes en sådan ordning i Frankrike. Som vi har hört här föreslår man i propositionen att alla verk som överskrider ett försäljningsbelopp av en tiondel av basbeloppet, alltså grovt räknat 4 000 kr, skall omfattas av systemet. Jag har full förståelse för att man skall sätta en nedre gräns. Det underlättar hanteringen av systemet. Men mot detta står att många alster de facto har ett lägre försäljningspris, t.ex. grafiska blad och vissa konsthantverk. Vid utskottsbehandlingen har den socialdemokratiska majoriteten varit mycket lyhörd för de motionärer som har yrkat på en lägsta ersättningsnivå på 3 % av gällande basbelopp. Jag är en av dem. Men för att inte försäljningsbeloppen skall bli så låga att de äts upp av administrationskostnaderna har nu en majoritet i utskottet fastnat för 5 %. Jag vill passa på att tacka de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet för en mycket bra behandling av det här ärendet. Därmed borde jag kanske låta mig nöja, men jag vill ändå, fru talman, yrka bifall till reservation nr 3, mom. 2, som innebär 3 % av basbeloppet vid ersättningsgrundad försäljning. Jag skall ge ett exempel på vad det kan få för betydelse för konstnären. Vid Bukowskis auktion i slutet av maj i år bjöds 40 konstverk ut. Det var mindre skulpturer av Gunnar Nylund. Det sammanlagda utropspriset var satt till 109 200 kr. Med majoritetens förslag, alltså 5 % av basbeloppet, skulle konstnären få 3 400 kr. Med Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag får samma konstnär i stället 5 460 kr. Skillnaden kan naturligtvis tyckas vara helt försumbar. Det handlar om 2 000 kr. Men jag tror mig kunna med säkerhet påstå att 2 000 kr betyder väldigt mycket för många konstnärer. Konsthantverkarna och framför allt grafikerna missgynnas alltså av en högre procentsats. Samma slutsats har man dragit i kulturutskottet, där majoriteten av ledamöterna har rekommenderat 3 %. Enligt min uppfattning är det heller inte mer arbetskrävande för den organisation som skall hantera inkasseringen med Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag än med majoritetens. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga till vår utskottsordförande Agne Hansson att jag har mycket stor sympati för Centerns reservation nr 6, och jag har övervägt många gånger huruvida Vänsterpartiet skall stödja den eller inte. Men jag kom till den slutsatsen att vi inte gör det. Jag tänker så här. Tummar man på det ena kan det i nästa läge tummas på det andra. Till slut kanske vi inte har så mycket kvar i den allmänna arvsfonden. Det gör att jag inte stöder reservation nr

Fru talman! Jag begärde egentligen ordet för att hälsa Tanja Linderborg välkommen att stödja reservation nr 6. Från vår sida är det inte fråga om att tumma på de grundläggande reglerna runt Allmänna arvsfonden. Snarare tycker jag i det här fallet att Allmänna arvsfonden ligger väldigt perifert i förhållande till det system som vi nu diskuterar. Hade man inte kommit på den här idén med Allmänna arvsfonden från början är jag övertygad om att man hade hittat ett system där man från början ville behålla pengarna inom konstnärskollektivet. Det här är ett sätt att göra det. Än finns det möjligheter för Tanja Linderborg att ytterligare överväga en klok tanke. Det andra jag känner mig föranlåten att säga ytterligare än gång - jag tog också upp det i mitt anförande - är att jag till fullo håller med Tanja Linderborg om behandlingen i utskottet, majoritetens syn på ärendet och villigheten att gå oss till mötes som har andra förslag. Därför tycker jag att det kanske också är vår skyldighet att vara litet generösa och hitta på breda lösningar för att detta skall bli ett stabilt och bra beslut. Jag är litet förvånad över att Vänsterpartiet inte ställer sig bakom majoriteten och att man nu motiverar sitt ställningstagande för 3 % med ett exempel som visar att det skulle gynna ett väldigt dyrt konstverk och en etablerad konstnär. Det är inte vanligt från det hållet annars.
Fru talman! Jag upptäckte att jag kanske har ungefär en och en halv timme på mig att fundera på huruvida jag skall stödja reservation nr 6 eller inte. Jag beklagar att vi inte gick ända fram till kompromissen. Detta är ingenting som vi har valt att göra för att det är kul att slå klackarna i backen. Det är inte på det sättet. Vi har drivit detta i så många år, och för oss är det mycket angeläget med 3 %.

Fru talman! Droit de suite finns i Frankrike, det kan man nästan höra på namnet, men inte i England. Jag vill börja med att yrka bifall till Miljöpartiets reservation 3, mom. 2, tillsammans med Vänsterpartiet. Vid remissbehandlingen av den SOU som ligger till grund för regeringens proposition om ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk kunde vi alla konstatera att en överväldigande majoritet av remissinstanserna var positiva. De välkomnade förslaget. Frågan har dragits i långbänk under många år. Ni som har varit med tidigare känner till det bättre än vi som har kommit in i riksdagen nu. Men vi har kunnat läsa oss till att våren 1993 förordade kulturutskottet i ett yttrande till lagutskottet att Upphovsrättsutredningens förslag om droit de suite skulle genomföras. Kulturutskottet har också i det här sammanhanget konstaterat att kulturarbetarnas ekonomiska villkor inte är tillfredsställande, trots insatser som gjorts av stat, landsting och kommun. Lagutskottet ansåg dock då att det var motiverat att invänta pågående arbete inom EU. Nu anser lagutskottet att det inte går att invänta EU-byråkratin längre, och det är alldeles utmärkt, tycker vi. Generellt sett kan man dock säga att inom EU har upphovsrättsfrågorna mycket större tyngd än i Sverige. Det är så många som har pratat om propositionstexten och beloppen att jag tänkte att jag i stället litet grand skulle förstärka det som Vänsterpartiet och Centerpartiet har tagit upp om möjligheterna att konsthantverkarna och grafikerna inte missgynnas av detta ersättningssystem. För att det inte skulle ske föreslog ett enigt kulturutskott, utifrån sin kunskap om konstnärernas ekonomiska situation, att rätt till ersättning skall föreligga så snart försäljningspriset överstiger 3 % av basbeloppet. Man betonar att konsthantverkares och, som jag sade, främst grafikers enskilda verk ofta säljs till ett pris under lagutskottets föreslagna miniminivå. Med vårt förslag undgår de att bli diskriminerade eller missgynnade ekonomiskt. Jag och Miljöpartiet anser att upphovsrättslagen skall ses och användas som ett av kulturområdets grundläggande lagar. Upphovsrättsfrågorna skall vara ett aktivt instrument i kulturpolitiken. Det här skulle troligen underlättas om upphovsrättsfrågorna fördes över till det kulturpolitiska ansvarsområdet i likhet med förhållandena i de övriga nordiska länderna, där de här frågorna icke heller har dragits i långbänk på det här sättet. Det är roligt att Centern är stolt över sin kompromissvilja att godta 5 %. Jag tror dock att det haft en viss betydelse att Vänsterpartiet och Miljöpartiet från början stod tillsammans med Centern på 3 %. Jag tror att det har ökat er möjlighet och kraft. Vi står dock kvar vid 3 % i dag. I kulturutskottet var vi eniga om de här 3 procenten. Vi behövde ingen kompromiss. Det stärker mig i tron att kunskap om konstnärernas ekonomiska villkor och hur kulturarbetarna har det i dag, vilka omständigheter de lever under, underlättar enighet i den här frågan. Tack.

Fru talman! I lagutskottets betänkande 1995/96:LU1 har utskottet behandlat dels frågan om ett längre upphovsrättsligt skydd, dels frågan om att ge bildkonstnärer rätt till ersättning vid vidareförsäljning av deras verk, s.k. droit de suite. Ett längre upphovsrättsligt skydd är en följd av ett EU-direktiv, det vill jag starkt betona, och har således inte tillkommit genom ett svenskt agerande. Enligt det förslag som nu ligger på kammarens bord skall skyddstiden för litterära och konstnärliga verk i allmänhet sträckas ut från 50 till 70 år som en följd av direktivet. Skyddstiden för filmverk skall beräknas från dödsåret för den sist avlidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren eller kompositören av verkets speciella musik. När det gäller de närstående rättigheterna, alltså de utövande konstnärerna, föreslås i detta betänkande ingen förändring utan skyddstiden förblir på 50 år. Däremot föreslås en annan utgångspunkt för beräkningen av skyddstiden, 50 år, för de utövande konstnärernas prestationer. De utövande konstnärernas prestationer skall vara skyddade från tidpunkten för framförandet. Om en upptagning av framförandet har getts ut eller offentliggjorts, skall utgångspunkten i stället vara tidpunkten för den första av dessa åtgärder. Motsvarande utgångspunkt skall gälla för beräkningen av skyddstiden för framställande av ljud eller bildupptagningar. När det gäller outgivna verk föreslås att den som för första gången ger ut eller offentliggör ett verk, för vilket skyddstiden har löpt ut och som inte tidigare getts ut, skall ha en rätt som motsvarar de ekonomiska rättigheter som innefattas i upphovsrätten. Denna rätt skall gälla i 25 år. Enligt utskottets förslag skall den nya skyddstiden på 70 år tillämpas även på verk som har tillkommit innan de nya reglerna trätt i kraft, oavsett om skyddstiden enligt nuvarande bestämmelser då redan har löpt ut - alltså ett återupplivande av en redan fallen skyddstid. Detta kan i praktiken ställa till en rad problem, vilket det vittnats om i olika sammanhang, för dem som funnit ett antal verk fria att disponera men som nu genom detta förslag åter faller under upphovsskyddet. För att undvika alltför negativa effekter av ett återupplivande föreslås i betänkandet en övergångstid gällande fram till den 1 januari 2000. Avgörande för att denna övergångsregel skall kunna tillämpas är att den som berörs vidtagit väsentliga åtgärder för framställning av exemplar, för utgivning och framförande innan det förlängda upphovsskyddet trätt i kraft. Det kan i detta sammanhang nämnas att utskottet bordlade detta betänkande under vårriksdagen just på grund av detta återupplivande av redan utgångna rättigheter. Det går inte att komma ifrån denna nya princip som inte tillhört vanligheterna i svensk lagstiftning. Ett argument för bordläggningen var att avvakta hur våra grannländer Danmark och Finland skulle hantera detta EU-direktiv. Det har sedan under sensommaren och hösten visat sig att dessa länder kommer att föreslå en likartad lagstiftning som den som föreslås i detta betänkande. Därför kan man säga att vi utöver att ha följt direktivet också har en nordisk hållning i frågan, vilket inte kan anses som oväsentligt. Dessutom ges i övergångsregeln rimliga villkor för den som redan har börjat att disponera verk där upphovsrätten gått ut enligt de gamla reglerna. Övergångstiden gäller således fram till den 1 januari 2000 på det sätt som jag tidigare nämnde. Detta gäller även inom teatrarnas verksamhetsområde, vilket är ett tillägg till regeringens förslag i propositionen. Tilläggas kan i denna fråga att utskottsmajoriteten, liksom regeringen, föreslår att upphovsmännens ideella rättigheter skall jämställas med de ekonomiska. Man kan dessutom med all säkerhet förmoda att de ideella rättigheterna kommer att spela en allt större roll i en framtida värld. I den andra delen av detta betänkande föreslår utskottsmajoriteten att utövande bildkonstnärer genom en lagändring skall få bättre ekonomiska villkor genom att de får del av försäljningssumman vid vidareförsäljning av deras verk, s.k. droit de suite. Upphovsrättsutredningen ansåg att det fanns starka skäl till att förbättra bildkonstnärernas ekonomiska villkor, eftersom de till dags datum egentligen endast kunnat få ersättning vid överlåtelse av originalverk eller av t.ex. grafiska verk till utgivning i en liten upplaga. Denna rätt har bildkonstnärerna strävat efter många år utan att förrän nu få igenom sina önskemål. Vi är glada för att nu kunna säkra dem den rätten. Utskottsmajoriteten anser i likhet med regeringen att det föreligger starka skäl att förbättra bildkonstnärernas villkor. Ett sätt att åstadkomma detta är att förbättra möjligheterna för bildkonstnärerna att dra nytta av upphovsrättens elementära rättigheter. Därigenom kan man på ett bättre sätt jämställa dem med övriga upphovsmannagrupper. Att liknande ersättningssystem inom kort kommer att finnas i övriga Norden, och redan har införts i en rad europeiska länder, är omständigheter som talar för att även Sverige nu bör införa regler om ersättning vid vidareförsäljning av konst. Utskottet ser därför med tillfredsställelse att denna ersättning i förslaget är utformad som en individuell ersättning enligt upphovsrättsliga principer. Rent praktiskt måste tillämpningen gå till så att ett effektivt och smidigt samarbete etableras med konsthandeln. Den totala avgiftsvolymen måste vara tillräckligt stor för att bära de administrativa konstnaderna för systemet. En grundläggande förutsättning är vidare att rutinerna för att inkassera och distribuera ersättningarna kan göras effektiva utan att de blir resurskrävande. Utskottet utgår från att dessa förutsättningar kan förankras i verkligheten, att regeringen mycket nogsamt följer utvecklingen med ersättningssystemet och är beredd att ta initiativ om det visar sig vara nödvändigt. Utskottet föreslår att ersättningen skall vara generell och menar att den föreslagna ersättnignsnivån,5 % Utskottet anser att regeringens förslag om en miniminivå på 10 % av basbeloppet för ersättning, alltså lägsta försäljningssumma där ersättning skall utgå, skulle missgynna en betydande del av de svenska bildkonstnärerna. Utskottet anser därför att en lägre nivå bör gälla och föreslår att miniminivån sätts till 5 % av basbeloppet. Jag vill passa på att rikta ett tack till Agne Hansson för hans välvilja i samarbetet. Enligt propositionen och tillika detta betänkande skall det inte vara möjligt för de enskilda konstnärerna eller, efter deras död, rättighetsinnehavarna att själva kräva in ersättningen. Bevakningen och administrationen av rätten skall i stället handhas av en organisation för ändamålet. Den organisationen kommer således att inkassera ersättningen för de ersättningsberättigades räkning. Organisationen kommer att vara redovisningsskyldig med avseende på mottagna belopp gentemot ersättningsberättigade rättighetsinnehavare. Jag vill nämna litet om upphovsrätten i anställningsförhållande, som handlar om journalisternas rätt att förfoga över sitt skrivna material verkställt i ett anställningsförhållande. Här stöter man på en mycket viktig facklig princip, som varit gällande under en mycket lång tid och som av motionären anses som förlegad med avseende på bl.a. den IT-utveckling som vi befinner oss i och som sker fortlöpande. Det går nog aldrig att komma ifrån att det alltid i denna fråga kommer att finnas en principiell motsättning, oberoende av hur många utredningar som tillsätts. Den principiella motsättningen gäller vem som skall förfoga över rätten till det skrivna material som är verkställt i ett anställnigsförhållande: författaren, ofta lika med journalisten, eller arbetsgivaren, ofta lika med tidningsutgivaren, ägaren. Man måste i detta sammanhang mycket noga poängtera vikten av själva skapandet. Det går aldrig att jämföra en journalist med t.ex. en arbetare på Volvo som bygger bilar. Volvobilens egenskaper är inte beroende av en enskild arbetare i tillverkningen. Bilens egenskaper och utseende kommer att vara desamma, även om arbetsstyrkan ändrats under tillverkningens gång. Däremot torde ingen tvista om att en journalists artikel eller artikelserie är något unikt och kan aldrig bli densamma om den skulle skrivas och framställas av någon annan. Dessa grundfakta måste man ha fullständigt klara för sig när man diskuterar dessa förhållanden. Om däremot syftet är att stärka tidningsägaren på journalistens bekostnad är det till viss del en annan fråga. Den frågan har dessutom tidningsägarna möjlighet att diskutera och förhandla om gentemot sin motpart, Jag tycker att det finns all anledning att slå vakt om det humankapital som ändå journalistkåren utgör i tidningarnas och mediernas värld. I reservationerna 1 och 2 oroar sig moderaterna för att betänkandets förslag beträffande droit de suite inte kommer att hjälpa de redan etablerade konstnärerna. Dessutom tror moderaterna att konsthandeln kommer att försvagas. Jag tror inte att något av dessa påståenden är sant. Konsthandeln kommer att klara denna avgift. Dessutom håller lagen på att införas i ett flertal länder inom Europa, varför förhållandena i sinom tid kommer att bli ganska lika. I och med sänkningen av miniminivån kommer dessutom fler konstnärer att beröras av ersättningen, vilket torde innebära att fler än de etablerade får ett positivt utfall. Det är klart att den som tidigare inte lyckats sälja en tavla kommer naturligtvis inte att få sälja fler genom detta betänkande, men det var inte heller andemeningen i betänkandet. I reservation 3 anser Tanja Linderborg och Yvonne Ruwaida att miniminivån bör sänkas till 3 % av basbeloppet. Meningen är och har varit att inte tillskapa mer administrativt krångel än vad som är nödvändigt. Risken är uppenbar att så blir fallet om riksdagen skulle besluta i enlighet med denna reservation. Detsamma torde gälla fallet med reservation 5 från Agne Hansson och Birgitta Carlsson om ersättning för icke yrkesmässigt såld konst. Kulturutskottet anför i sitt yttrande att förslaget är orealistiskt att hantera rent praktiskt. Därför anser man det inte heller nödvändigt att ens utreda frågan. Utskottsmajoriteten delar kulturutskottets åsikt i frågan. I reservation 7 av Tanja Linderborg yrkas att en preskriptionsregel på tre år skall införas innebärande att efter denna tid skall innestående ej hävdade ersättningar tillfalla organisationen för stödjande av bildkonstnärernas verksamhet. Det finns en fara och en risk i detta yrkande, eftersom den ansvariga organisationen faktiskt skulle kunna tjäna på att vara mindre effektiv att söka den som egentligen skulle ha pengarna. Angående Agne Hanssons tillstyrkande till reservation 6, där det föreslås att Allmänna arvsfonden inte skulle kunna komma i åtnjutande av de inkasserade medlen i de fall att den avlidne konstnären saknar arvingar, är detta ett stort rättsligt steg som fordrar omtanke. Det är nog ett område som man bör tänka sig noga för innan man ger sig in på. Till viss del tycker jag att Tanja Linderborg har berört denna fråga mycket bra. Hon säger att man är inne på Allmänna arvsfondens mark, vilket - om man nu beslutade i enlighet med Agne Hanssons reservation - skulle kunna få följder som kan vara svåra att överblicka. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. I reservation 8 av Rolf Dahlberg m.fl. låter man sin ovilja till att över huvud taget anpassa sig till gällande EU-direktiv komma fram. Det är för mig något förvånande att Moderaterna, som är det mest EU vänliga partiet i denna kammare, inte vill följa EU:s direktiv. De som undertecknat reservationen vet lika väl som jag att ett icke införlivande av detta EU direktiv ganska omgående skulle försätta Sverige i en mycket besvärlig situation, en situation som, om den uppstod, jag undrar om Moderaterna är beredda att ta ansvar för. Fru talman! Med detta inlägg och dessa kommentarer vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Om ökad administration är ett skäl till att socialdemokraterna inte kan acceptera 3 % men väl 5 %, så förstår jag inte varför man har accepterat att införa droit de suite över huvud taget som ju verkligen medför administration. För oss handlar det om kunskap om konstnärernas ekonomiska villkor. Det gör att vi fortfarande förordar 3 %. Men vi är naturligtvis glada att vi har kunnat kompromissa fram 5 % i stället för 10 % som man föreslog från början.
Fru talman! Anledningen till att vi vill införa droit de suite över huvud taget är att man har belyst den ekonomiska situation som bildkonstnärer arbetar under. Det finns skäl att stärka denna på det sätt som föreslås i betänkandet. När vi skall införa en regel av den här typen måste det till ett nytt system som kan hantera det hela. Det kan bli fråga om mycket små summor som skall hanteras, redovisas och skickas ut. Om man går till ner till en 3-procentig nivå kan det komma att handla om att man skall skicka ut 50 kr, och det täcker nätt och jämt portokostnaden. Det var väl ändå inte meningen med det hela. När man nu har backat och gått ner till 5 % har man tillmötesgått önskemålet att ge rimliga villkor för bildkonstnärerna så långt som det har varit möjligt. Framtiden får sedan utvisa hur detta kommer att fungera. Det finns en uppenbar risk, och det är därför som vi inte vill gå ner till 3 %. Enligt erfarenheterna från det övriga Europa har det blivit stora administrativa belastningar och kostat mycket pengar. Det viktigaste är att pengarna inte stannar i organisationen utan pengarna skall komma bildkonstnärerna till godo på ett effektivt sätt.
Fru talman! Jag ser det ändå som hoppfullt att ni kommer att följa frågan och också utvärdera resultatet. 50 kr är ju ett bestickande exempel, men 1 000 kr är kanske inte lika bestickande. 1 000 kr betyder mycket för en konsthantverkare eller en grafiker. Därför föreslog vi att man skulle införa 3 % med en gång, eftersom vi tror att detta skulle gynna också dessa grupper. Vi tycker att 5 % innebär en alltför hög nivå. Men, som sagt, det lät som ett löfte att ni skall hålla koll på det här, utvärdera det och se hur det slår för konsthantverkare och de grafiska bladen.
Fru talman! Jag kan bara instämma i det som Ewa Larsson säger. Det står också i betänkandet att utskottet förutsätter att regeringen mycket noga följer upp hur det hela fungerar, eftersom man i dag inte exakt kan förutse hur det blir. Det är ju ett nytt system som skall sättas i sjön. Det är klart att det skall göras en uppföljning. Om det sedan är erforderligt med ändringar skall också sådana göras. Det här är en gammal fråga för bildkonstnärerna. De har all anledning att vara nöjda med det förslag som presenteras i detta betänkande.
Herr talman! Det råder inga större meningsskiljaktigheter mellan majoriteten och Centern i det här fallet. Om våra två förslag till detaljregler som vi har reserverat oss för hade bifallits av riksdagen skulle detta naturligtvis ha inneburit en betydligt bättre. ekonomisk situation för bildkonstnärerna. Jag är något häpen över både Sven-Erik Österbergs och Tanja Linderborgs rörande försvar av Allmänna arvsfonden i det här sammanhanget. Jag har kanske inte riktigt fått svar på min fråga om varför man vill missunna konstnärskollektivet att behålla dessa pengar. Jag har väldigt svårt att se hur detta skulle kunna urgröpa förtroendet för lagstiftningen om Allmänna arvsfonden i övrigt. Jag förstår inte hur detta skulle kunna tänja på principer och att dessa inte skulle vara tillräckligt hållbara för en sådan hantering. Slutligen handlar den andra frågan om att man skulle inlemma också privat försäljning i detta. Vi har inte sagt att man bör ta det steget, men man bör titta på det förslaget. Det är för lättvindigt att bara vifta bort det med påståendet att det är praktiskt ohanterligt. Just när det gäller droit de suite, till skillnad från upphovsrättsregler och skyddstider som är EG direktiv, bestämmer vi ju själva. Och då tycker jag att man borde ha övervägt dessa förslag innan man slutligen fastställde reglerna.
Fru talman! Från socialdemokratiskt håll har vi ju inte gått Agne Hansson till mötes när det gäller den här reservationen därför att vi skulle missunna bildkonstnärerna en högre ersättning, snarare tvärtom. Det finns skäl att stanna upp och något fundera över vad ett beslut i den anda som Agne Hansson förordar skulle innebära. Jag skall ta en liknelse. Om det är fråga om en hjärt eller lungsjuk som skulle avlida utan att lämna några arvingar efter sig, skulle arvet då i stället tillfalla övriga hjärt och lungsjuka? Vi har ju vissa principer för Allmänna arvsfonden och dess funktion när det inte finns några arvsberättigade efterlevande. Man kan dra en parallell till det ärende som vi nu diskuterar. Om vi luckrade upp reglerna, kan man tänka sig att det blev en ganska lång kö av organisationer som skulle vilja ha ett likartat system. Det handlar alltså inte om att missunna någon en ersättning. När det gäller droit de suite i privat konsthandel har vi grundat oss på det som har sagts från kulturutskottet. Man ansåg det inte värt att ens utreda frågan, därför att det rent praktiskt ter sig omöjligt. Det finns ju vissa farhågor om hur detta system skall hanteras och hur det skall fungera när det gäller den etablerade konsthandeln. Låt oss ta detta steg först och sedan avvakta. Det jag sade till Miljöpartiets representant står också att läsa i betänkandet, dvs. att frågan skall följas upp mycket noga. Om det finns anledning, är det möjligt att återkomma i frågan.
Herr talman! Exemplet med de lungsjuka och Arvsfonden tycker jag var att dra konsekvenserna väl långt. Jag vill betona att vi inte har några tankar på att undergräva de regler som i övrigt finns. Men jag vill än en gång understryka att om man från början hade utgått från en droit de suite för konstnärerna är jag snarare stärkt i tron att försäljningsorganisationen hade fått ansvaret för det generella stödet till konstnärerna i stället för att det skall gå via Arvsfonden. Det tycker jag är att ta en omväg i det här fallet. I övrigt är det bara att konstatera att det möjligen finns litet olika uppfattning om graden av byråkrati och krånglighet. Vi vill vara mer förvissade - vi må har rätt eller fel - i fråga om huruvida vi skall gå på förslaget om en privat försäljning. Vi är alltså litet mer optimistiska. Låt oss fortsätta att vara det, så får vi se hur det hela faller ut. Sedan kan vi kanske återkomma till frågan vid ett tillfälle då vi vet mer om hur en droit de suite kommer att utfalla praktiskt. Frågan är ju i och för sig inte heller enkel i sin helhet.
Herr talman! Jag vill återigen hävda att det exempel jag tog upp är väl i paritet med det som vi nu diskuterar. Det tycker inte Agne Hansson. Något tillspetsat tycker i så fall Agne Hansson att det är viktigare hur man hanterar bildkonstnärerna än hur man hanterar hjärt och lungsjuka.
Herr talman! Jag har några repliker till Sven-Erik Österberg. Han påstod att vi moderater när det gäller droit de suite oroar oss över att konsthandlarna kan gå under jorden och söka sig till andra länder som inte har något liknande system, dvs. en ersättningsrätt för yrkesmässig vidareförsäljning av konst. Men vi stöder oss på erfarenheter eller snarare misstankar och oro från konsthandelns egna företrädare, som menar att det med en sådan här avgift finns en uppenbar risk för att de, om de inte flyttar utomlands, vilket kanske i och för sig kan tänkas, går under jorden. De stora affärerna kommer då att göras upp på annat håll utanför den officiella delen av kvittosamhället. Den risken kan finnas. Än en gång konstaterar jag att något EU-direktiv om införande av droit de suite inte förekommer. Sven-Erik Österberg menade ju att Moderaterna, som det mest EU-vänliga partiet i riksdagen, inte köper förslaget om förlängda skyddstider, vilket däremot grundar sig på ett EU-direktiv. Då konstaterar jag bara, herr talman, att vi när vi väl blev medlemmar fick en rad direktiv som var mer eller mindre möjliga att påverka för oss. Detta är ett sådant direktiv som vi menar är mindre lyckligt och mindre bra. Då skall vi använda vårt medlemskap för att påverka EU att fatta klokare och bättre beslut. Man kan inte bara acceptera de förslag som redan finns. Vi skall använda vårt medlemskap aktivt för att påverka och förbättra, och inte bara okritiskt anta de förslag som finns i EU.
Herr talman! När det gäller konsthandeln och att den går under jorden så har det inte gått oss förbi vad konsthandlarna tycker om ett införande av droit de suite. De anser att det skulle vara en pålaga och en belastning som naturligtvis i viss mån kan försämra deras möjligheter till goda förtjänster på konsthandeln. Om man vill åstadkomma en förbättring för bildkonstnärerna skall man naturligtvis lägga avgiften på försäljningssumman när konsten säljs. Det sägs från många håll att det rör sig om små summor. Att påstå att det skulle vara ett skäl för en konsthandlare att flytta utomlands eller gå under jorden tycker jag är att ta i väl mycket. Så har ju inte heller visat sig vara fallet i de länder där avgiften införts, utan konsthandeln har visat sig fungera ganska väl. Därför tror jag att Henrik S Järrels farhågor är något överdrivna. Jag vill betona att övergången från 50 till 70 års skyddstid är ett EU-direktiv. Det har alltså inte sin i grund något initiativ från svensk sida. Från socialdemokratiskt håll hade vi inte heller någon önskan om att införliva en övergång till en skyddstid på 70 år. I kulturutskottet sade man också att det av kulturpolitiska skäl inte fanns något skäl att genomföra detta. Däremot vet vi vilken värld vi lever i och vilka konsekvenser det skulle medföra om vi skulle utsträcka skyddstiden. Konsekvenserna för Sverige skulle kunna bli ganska allvarliga. Vi skulle kunna bli fällda osv. Med den skrivning som har gjorts och med kännedom om grundinställningen hos både lagutskottet och kulturutskottet är det klart att denna fråga kommer att hanteras på ett vettigt sätt. Jag har just i det fallet ingen större avvikande mening gentemot Henrik
Herr talman! Utskottsmajoriteten talar ju själv om riskerna för att det kan bli svårt att kontrollera efterlevnaden av ett droit de suite och att man noggrant måste följa konsekvenserna av avgiftssystemet osv. Detta om något andas väl en oro för att detta kan spåra ur och inte riktigt lända till den förbättring av konstnärernas villkor som man ju säger sig ha som huvudsyfte. Dessutom kommer det att medföra, vilket jag framhöll i mitt huvudanförande, administrativa kostnader och svårigheter att kontrollera efterlevnaden. Vi får väl se hur det blir, men vår misstanke från moderat håll kvarstår likväl, och den delar vi som sagt med de professionella konsthandlarna. När det sedan gäller förlängda skyddstider har regeringen inte alls beaktat de kulturpolitiska konsekvenser som kan bli följden av att man nu förlänger skyddet för vissa konstnärliga, litterära, musikaliska verk osv. som kan användas för den stora och allmänna publiken. De kunde tidigare användas, men kommer nu inte att kunna användas till följd av att de förlängda skyddstiderna omöjliggör ett användande. Jag menar att det skulle få kulturpolitiska konsekvenser som kanske inte är så lyckosamma för den stora publiken och inte heller för de utövande konstnärerna. Men detta berör regeringen över huvud taget inte i sin proposition och därigenom inte heller utskottet.
Herr talman! Vem kan vara helt säker på hur ett system kommer att fungera innan det har införts? Jag tror att det är ganska klokt att inta en avvaktande inställning och följa upp det hela mycket noga. Det skulle vara oklokt att vara tvärsäker. Rädslan för att införa detta system skall inte vara så stor att man avstår från möjligheterna att ge bildkonstnärerna ett bättre och drägligare liv så att de kan få ihop pengar till sitt uppehälle osv. Denna möjlighet överväger starkt i detta sammanhang. När det gäller skyddstider har jag inte så mycket mer att tillägga. Vi kan tycka vad vi vill om EU direktivet. Som Henrik S Järrel mycket väl känner till har ju frågan om det var nödvändigt att införliva förslaget om skyddstider stötts och blötts. Efter att vi i den samlade uskottsmajoriteten hört oss för med våra grannländer runt om i Europa kom vi fram till att detta var nödvändigt för att inte försätta Sverige i en situation där vi kunde bli skadeståndsskyldiga.

Herr talman! Vi skall nu debattera ett betänkande från lagutskottet med rubriken Barns rätt att komma till tals. Just rubriken Barns rätt att komma till tals sätter ju i gång tankeverksamheten på olika sätt beroende på vår egen livssituation. För min del är det många barn som passerar förbi på näthinnan. Jag ser barn som blir tagna på allvar och som lever i lyckliga familjer med föräldrar som bryr sig om dem, barn som får uttrycka sina önskningar och som oftast får känna att de betyder något och att deras åsikter respekteras. Men jag ser också framför mig barn som lever under otrygga förhållanden, en del med en ensam förälder som inte orkar eller förmår ta sina barns behov och önskningar på allvar. Synen på barn har ändrats över tiden. Jag minns ganska mycket från mig egen barndom. Ett av de minnena är att vi barn skulle vara tysta och lyssna när vuxna pratade. Jag ser också nu skillnaden på nära håll, där jag kommer ihåg och jämför med hur jag själv var som mamma mot mina barn. Nu upplever jag hur min dotter är mot sina två små barn. Medvetenheten hos de flesta föräldrar att verkligen ta sig tid att ägna sig åt sina barn har ökat. Det ser jag som mycket positivt. Men det är ju inte bara synen på barn som har förändrats; hela vårt samhälle ser annorlunda ut. Jag tycker att vi även här i riksdagen tänker på barn och deras rättigheter. I fredags hade vi en interpellationsdebatt här i kammaren om barnkonventionen och hur vi uppfyller kraven i den. Även i propositionen till detta betänkande hänvisas till barnkonventionen och till artikel 12 där det står att barn skall ha rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Det här betänkandet handlar om barns rätt att komma till tals i mål och ärenden om vårdnad, i mål om umgänge, i adoptionsärenden och i namnärenden. Där beskrivs också hur en domstol skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vi i Centerpartiet tillstyrker förslagen i de delar som gäller barns rätt att komma till tals vad gäller vårdnad och umgänge. Vi har däremot en reservation när det gäller gemensam vårdnad. På den punkten vill vi i Centerpartiet gå längre än utskottet. Vi vill att Vårdnadstvistutredningens förslag som innebär gemensam vårdnad skall vara huvudregel vid skilsmässa. Vi anser att barnen skall ha rätt till båda föräldrarna och att föräldrar skall ta sitt föräldraansvar. Vi tar upp detta i en partimotion. Det finns även en sjupartimotion som tar upp frågan om gemensam vårdnad. Båda är från den allmänna motionstiden. Vi anser att utredningsförslaget att nu ändra reglerna så att man inför gemensam vårdnad snarast möjligt borde ligga till grund för en proposition, vilket vi som vår mening vill ge regeringen till känna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3.